Herr talman! Birthe Sörestedt, jag tog i mitt anförande upp många av de frågor där vi är överens. Det är mycket viktiga frågor, som tyvärr inte har fått den belysning som de kanske vore värda. Det som har belysts i massmedierna är det kontroversiella att kriminalisera könsköparna. Birthe Sörestedt talar mycket om de sociala insatsernas betydelse och om hur bra vi har lyckats i Sverige. Men tror inte Birthe Sörestedt på de sociala insatserna, eftersom hon nu är beredd att ta till kriminalisering av den ena parten i detta sammanhang? Propositionens förslag, som fått utskottsmajoritetens stöd, innebär att bara den ena parten skall kriminaliseras för köp av sexuella tjänster. Lagrådet har i sitt yttrande över regeringens förslag konstaterat att det i brottsbalken inte finns något annat brott med så låg straffskala som är straffbart enbart på försöksstadiet, så det är ganska unikt. Det blir lagligt att bjuda ut sexuella tjänster mot betalning, men att köpa den utbjudna tjänsten blir straffbart. Förnuftsmässigt och moraliskt har i alla fall jag mycket svårt att förstå denna tingens ordning. Det blir så att säga tillåtet att inbjuda till brott, att bjuda ut en sexuell tjänst, men att köpa den utbjudna tjänsten blir straffbart. Anser Birthe Sörestedt verkligen att denna lagstiftning är bra och trovärdig, eller är den bara ett sätt att markera?

Herr talman! Jag undrar om ni riktigt tror på detta egentligen. Jag skall be att få läsa ett litet citat från vårt betänkande, s. 27, första stycket, de sista raderna. Jag förmodar att Birthe Sörestedt står bakom texten. "Genom ett förbud kan också prostitutionen och dess skadeverkningar bekämpas på ett effektivare sätt än vad det hittillsvarande arbetet mot prostitutionen har åstadkommit." Jag tror att förbudet kommer att göra att än mer av prostitutionen blir dold och underjordisk. Då frågar jag mig hur man skall komma åt den på detta sätt. Hur skall socialarbetarna kom åt dem som behöver hjälpen? Jag utgår från att Birthe Sörestedt menar att det är de prostituerade som behöver hjälpen i första hand och möjligtvis i andra hand köparna. Eftersom utskottsmajoriteten står bakom citatet vill jag att Birthe Sörestedt förtydligar på vilket sätt kriminalisering av den ena parten kommer att bidra till att arbetet mot prostitutionen blir mer framgångsrikt. Blir det lättare att nå de prostituerade med hjälpoch stödinsatser genom att prostitutionen blir mer underjordisk? Eller är det så, Birthe Sörestedt, att ni resonerar som så att det som inte syns finns inte?
Herr talman! Om en hel del, som många tror, av dem som köper sådana här tjänster avstår från att göra det kommer efterfrågan att minska, vilket innebär att insatserna lättare får genomslag. Under årens lopp har man i de stora städerna haft många prostitutionsprojekt som delvis har varit framgångsrika. Men man har från de olika projektens sida - polis, socialarbetare och andra som arbetar med de prostituerade - angett att om man verkligen skall komma till rätta med problemet, krävs det dels att man kriminaliserar könsköparna, dels att man gör särskilda insatser för de prostituerade. Det är de sammantagna insatserna och åtgärderna i samhället som kan få en effekt på prostitutionen, och det är denna effekt vi vill åstadkomma genom att införa denna lagstiftning men också genom att betona vikten av de sociala insatserna.
Herr talman! Birthe Sörestedt säger att skälet för att ha kvar andra stycket är att kvinnovåldet har ett särskilt straffvärde. Det tycker jag att man gott och väl kan hålla med om. Men det är ju det som inte har kommit till uttryck i bestämmelsen, utan det står ju precis tvärtom. Där står: Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna, som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, skall han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. En normal skrivning i ett sådant här sammanhang borde ha varit att dessa förhållanden hade kvalificerat brottet och att det därmed hade blivit ett hårdare straff. Det hade jag kunnat förstå, och så trodde jag att det var när jag läste texten första gången. Det var för mig så självklart. Men det står "samma straff". Det är alltså en fullständigt meningslös bestämmelse.
Herr talman! De särskilda brotten är grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. I båda fallen betonas det upprepade och systematiska i handlingen. Det är lika allvarligt när det sker en systematisk kränkning av kvinnor som av barn och andra nära anhöriga. Därför är det viktigt att det rubriceras som ett särskilt brott och att det görs en särskild markering att det gäller grov kvinnofridskränkning.
Herr talman! Det här är rena rama hokuspokus. Detta täcks ju in i det första stycket. Det finns inget innehåll i stycke två.

Herr talman! Först vill jag stötta Birthe Sörestedt i argumentationen kring varför man skall pröva kriminalisering av könsköp. Vi kan ta det här med våldtäkter på flickor. Man får alltså inte utnyttja en flicka som råkar vara berusad eller inte kan försvara sig för att tillfredsställa sina sexuella drifter. Då kan vi säga: Man får inte heller utnyttja en mycket socialt utsatt person i samma syfte. Jag vill bara ge Birthe Sörestedt ytterligare ammunition i den debatten. Men att jag begärde replik var för att ta upp det här med dubbel straffbarhet. Det finns ju faktiskt länder som inte bara har ratificerat barnkonventionen utan även plockat in den i sin egen lagstiftning. Då måste definitivt det här med dubbel straffbarhet vara möjligt. Men jag tycker faktiskt även, när man har barnkonventionen, att man borde pröva om det inte är möjligt med dubbel straffbarhet internationellt. Att vi har reserverat oss beror på att den här könsstympningen pågår. Det är bråttom. Det krävs internationella grepp. Då kanske man borde använda sig också av barnkonventionen som ett starkt påtryckningsmedel. Hur länge skall vi få vänta på att det kommer förslag där? Kvinnorna är faktiskt väldigt utsatta. Det är kanske inte alltid så att besöksförbuden är så effektivt utformade att kvinnorna blir skyddade. Det är också fråga om hur man tillämpar möjligheterna att använda sådana här saker. Därför frågar jag: Hur snabbt kan vi förvänta oss att det kommer förslag i den här frågan?
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte stå här och säga exakt när det kommer något från förstudien om elektronisk övervakning vid besöksförbud. Vi är ju alla överens om att det är angeläget att vi ger kvinnorna ett större skydd och att den här förstudien verkligen ger resultat, så att vi ser att det är praktiskt möjligt att genomföra en elektronisk övervakning. Det är väldigt viktigt att det fungerar. Om man inför något sådant här skall kvinnorna veta att de kan känna sig trygga och att det kan bli ingripanden mot dem som överträder. Tekniken skall i praktiken kunna reagera på en överträdelse så att inte kvinnorna hinner bli utsatta dessförinnan. Därför är det viktigt att det görs en grundlig förstudie innan vi genomför något sådant här. Det här med principen om den dubbla straffbarheten när det gäller könsstympning har, som jag tidigare sade, tagits upp av Barnkommittén. Man bereder Barnkommitténs förslag. Också detta kommer att vara med i beredningen.
Herr talman! Jag vill bara säga något som jag inte sade i mitt inledande anförande, men som Alice Åström sade i sitt, nämligen att vi har en väldigt stor samsyn i de här frågorna. Det finns en väldigt stark vilja att samarbeta i dem också. Men vi som har reserverat oss känner att det är många som är utsatta, många som faktiskt mår väldigt dåligt. De fortsätter också att vara utsatta, och därför vill vi gå snabbt fram. Det är det som skiljer oss åt i många stycken. Vi har utredningar - ja. Men vi måste se till att de kommer till skott också, att utvärderingar verkligen sker effektivt och att det inte drar ut på tiden. För under hela tiden som vi utreder blir människor utsatta. Det är det som vi måste försöka undvika; att det tar för lång tid helt enkelt.
Herr talman! Det föreligger en hel rad bra förslag i den här propositionen. Precis som Görel Thurdin säger är vi också överens om mycket. Naturligtvis kommer vi även fortsättningsvis att följa de här frågorna. Vi kommer att driva på, diskutera och föra fram de ytterligare problem som kanske kan uppstå. Det är oerhört viktigt att vi tillsammans ser till att motverka våld mot kvinnor och att vi motverkar prostitutionen.
Herr talman! Att sätta en tidsgräns för översynen och utredningen av sexualbrott är inte fruktbart, säger Birthe Sörestedt. Men för de utsatta kvinnorna och barnen är det oerhört fruktbart och viktigt att lagarna justeras så att domstolshanteringen överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet. Det har inte har varit fallet hittills. I dag är det kvinnorna som skall känna skuld för att de beter sig på ett visst sätt eller för att de är klädda på ett utmanande vis. De lagar som finns överensstämmer inte med det som vi tycker, för lagarna är skrivna ur ett mansperspektiv. Därför är tidsfaktorn oerhört betydelsefull. Bristerna har varit uppenbara under en längre tid. Redan i en proposition 1994 påtalades detta, och det har hela tiden sagts att vi måste göra en översyn. Nu är det 1998. Därför tycker jag att det är mycket angeläget att yrka bifall till en reservation om att detta sker med en tidsangivelse. Från 1994 till nu har det inte hänt någonting, och kvinnor har fått genomlida dessa utdragna domstolsförhandlingar. Det är inte acceptabelt.
Herr talman! Vi är alla överens om att det är oerhört viktigt att vi får den här sexualbrottsutredningen. Och trots att det har gjorts många justeringar vill vi ha en helhet. Vi vill ha en bra lagstiftning. Att då reservera sig och säga att det måste komma förslag till riksdagen redan under våren 1999 - det är ett knappt år till dess - tycker inte jag är meningsfullt. Vi kan nu få en ordentlig översyn av lagstiftningen, och vi kan få en helhet. Vi får också invänta synpunkter från remissinstanser och annat för att få en så bra och heltäckande lagstiftning som möjligt. Då kan det väl spela mindre roll om utredningens förslag kommer på våren eller på hösten eller om det tar något längre tid.
Herr talman! Det är just detta med "längre tid" som oroar mig. Direktiven är ju ännu inte beslutade. Därför vet vi inte vad "inom kort", som utskottet har enat sig om, betyder. Det tyder på att det kan många år ytterligare. Det är det som jag inte kan stå bakom. Jag tycker att vi ändå borde ha kunnat enas om vad en vettig tid hade varit i detta sammanhang - inte bara överlämna det och skriva "inom kort". För min erfarenhet är att det kan bli tal om flera år.
Herr talman! Jag skall också börja med att instämma i Birthe Sörestedt argumentation när det gäller kriminalisering av könsköparna. Men min fråga till Birthe Sörestedt, som hon inte alls tog upp i det här sammanhanget, berör de utländska kvinnornas situation. Vi är alla helt överens om att misshandlade kvinnor, och kvinnor generellt, skall ha rätt till skydd. Nu finns det en utredning, NIPU, som kommer att titta på just de kvinnor som tas hit till Sverige och blir misshandlade av männen och som sedan blir utkastade av männen innan det har gått två år. När kvinnorna blir misshandlade och väljer att vända sig till polisen innan de två åren har gått - det är det som måste ha gått för att man skall få uppehållstillstånd - blir svaret utvisning. Praxisen i Sverige har utvecklats så att det finns män som gång på gång tar hit kvinnor, misshandlar dem, utnyttjar dem och kastar ut dem med hjälp av tvåårsregeln. De blir aldrig dömda för de brott som de har begått även om det blir polisanmälan, för det finns inga kvinnor kvar i Sverige som kan ställa männen till svars. De här frågorna tog Birthe Sörestedt över huvud taget inte upp i anförandet. Vi i Vänsterpartiet har i en reservation krävt att man nu bör utfärda en tillfällig förordning för just de här kvinnorna. Det finns gömda kvinnor som skall utvisas efter att ha flytt från män. Det finns också kvinnor som lever i sådana här förhållanden men som inte vågar anmäla männen. Då vet de att de blir utkastade ur Sverige. Kan man inte från socialdemokraternas sida se till att kvinnofrid även skall gälla dessa kvinnor?
Herr talman! De här frågorna har varit föremål för diskussion under en längre tid och har således uppmärksammats. Det stör oss alla att man inte kan komma till rätta med de män som hämtar hit kvinnor och sedan beter sig på ett otrevligt sätt mot dessa. Nu har ju själva lagstiftningsärendet flyttats över till utredningen NIPU. Där kommer man att lägga fram förslag om detta. Det har också uppmärksammats att det är nödvändigt att ge information till kvinnor som söker sig hit. Sådan information kommer att utarbetas. Egentligen kan man bli beviljad uppehållstillstånd innan de två åren har gått om det finns särskilda förutsättningar. Misshandel är just en sådan förutsättning. Problemet är att kvinnorna inte känner till detta. Man vågar inte anmäla mannen för våld och hot eftersom man tror att tvåårsgränsen är så fast. Därför behövs det information också till de kvinnor som redan finns här. Både frivilligorganisationer och myndigheter har ett stort ansvar när det gäller att se till att ordentlig information går ut. Jag tror att vi kan få en lagstiftning som är bra och som är avpassad på ett sådant sätt att vi slipper fall där man hämtar hit kvinnor för att sedan begå brott mot dem.
Herr talman! Det finns säkert en samsyn också i de här frågorna. Birthe Sörestedt sade att just misshandel är ett skäl för att tvåårsregeln inte skall gälla men vi har haft ett flertal fall i Sverige där kvinnor har varit utsatta, där polisanmälan har gjorts och där det blivit utvisning. Det här är alltså inte ett skydd för kvinnorna i de konkreta fallen. Jag och övriga i Vänsterpartiet tycker också att det är viktigt att redan från första början - vi ställer oss bakom förslaget om att uppehållstillstånd skall kunna vägras om det finns en påtaglig risk för att kvinnan utsätts för misshandel eller sexuella övergrepp - se till att detta följs upp. Vidare är det viktigt att vi får en bra reglering. Just den saken ser NIPU över. Borde vi inte i dag, när vi har en kvinnofridsproposition, kunna utfärda en tillfällig förordning för att ge just de kvinnor för vilka det finns en klar dokumentering uppehållstillstånd, trots tvåårsregeln? Detta är inte så tydligt och klart som Birthe Sörestedt säger, nämligen att kvinnor som har blivit misshandlade och som gör en anmälan får stanna. Det är, tyvärr, inte så. Vi borde kunna ge också de här kvinnorna kvinnofrid.
Herr talman! Alice Åström, det har skett förändringar i den här lagstiftningen. Det finns nu möjligheter att under vissa förutsättningar ta hänsyn till ett sådant förhållande som t.ex. misshandel. Det finns faktiskt konkreta fall där man för kvinnor som inte varit här i två år har nyttjat den här möjligheten att få uppehållstillstånd; detta just på grund av att de har utsatts för våld. Vi ser naturligtvis fram emot en ordentlig reglering av de här frågorna och emot att tendenserna att hämta hit kvinnor för att sedan begå våld mot dem kan försvinna.

Herr talman! Jag tror inte att någon kommer att uppleva den här lagen som ett slag i luften. I stället tror jag att många kvinnor, och även män för den delen, ställer sig bakom att vi nu får en ordentlig lagstiftning och ett instrument för att ytterligare bekämpa prostitutionen. Både lagstiftning och massiva insatser från myndigheter och socialtjänst kommer att vara verksamma instrument när det gäller att få bort prostitutionen.

Herr talman! Jag tror på polisen och på att polisen kan utveckla metoder, spaningsmetoder och utredningsmetoder, för att kunna angripa och beivra även brott av den här typen. Jag tror faktiskt, Siw Persson, att också polisen ser fram emot att få ett sådant här verktyg så att man kan komma åt prostitutionen och all den kriminella verksamhet som finns runt denna. Herr talman! Eftersom det är min sista debatt här i kammaren skulle jag vilja tacka mina kamrater i justitieutskottet. Jag vill tacka för alla intressanta och trevliga debatter. Ett varmt tack riktas till allihopa.

Herr talman! Det är en viktig dag i dag. Vi diskuterar och debatterar kring viljan att bekämpa våld mot kvinnor och att gemensamt hitta medlen för att lyckas med det. I långa stycken är det en enig riksdag som kommer att rösta om min och regeringens kvinnofridsproposition. Det är historiska beslut som ni skall fatta och de kommer att spela roll. Jag tror att dagens beslut om 20 år kommer att beskrivas som det stora steget framåt för att bekämpa våldet mot kvinnor och för att nå kvinnofrid. Nu tar vi det. För 15 år sedan infördes lagen om att kvinnomisshandel på enskild plats, oftast i hemmen, skulle falla under allmänt åtal. Det var en viktig reform som markerade att samhället aktivt bekämpar våld mot kvinnor och inte accepterar våld i hemmen mellan nära anhöriga. Det var en markering av att våld mot kvinnor är ett lika allvarligt brott som andra brott i samhället. Vad vi nu ser är att vi behöver gå vidare i bekämpandet av våld mot kvinnor. Vi behöver moderna och ändamålsenliga lagar som tydligt markerar samhällets inställning och som stärker skyddet runt kvinnor som utsätts för övergrepp. Det skaffar vi oss nu. Kvinnofridspropositionen står på tre ben som alla är lika viktiga. Det första benet är en ny och starkare lagstiftning. Det behövs för att skärpa straffen mot dem som begår brott. Det behövs för att ta hänsyn till att de våldsbrott som kvinnor utsätts för ofta har en lång process bakom sig - en process där våldet gradvis ökar. Det behövs också för att lagar påverkar och förändrar attityder. Det andra benet i kvinnofridspropositionen är bättre förebyggande arbete innan våldet blir verklighet. Kan vi lyckas bättre där kan mycket våld undvikas i framtiden. Det tredje benet är bra bemötande från myndigheters sida när de kvinnor som blivit slagna söker hjälp och stöd. Utan ett bra bemötande är lagar verkningslösa. Om inte kvinnor vågar, orkar eller klarar av att anmäla när de har blivit utsatta för våld fungerar inte lagarna. Ett bra bemötande av professionella poliser, läkare och socialarbetare är ett nödvändigt villkor för lagarna. Vi skall bli bättre på det. Kvinnofridspropositionen skulle inte bli lika kraftfull utan något av de här benen. Vi markerar nu att samhället bekämpar våldet mot kvinnor hela vägen, såväl i form av förebyggande arbete för att se till att våldet inte uppstår över huvud taget, som i bra lagar - lagar som är både förebyggande och redskap att döma efter. Hela kedjan av åtgärder finns där, och det är nödvändigt. Vi tror såväl på lagars effekt som på att förebyggande arbete och ett bra bemötande spelar roll. Något av det allra viktigaste ni i dag har att besluta om är det nya kvinnofridsbrottet. Det är ett helt nytt sätt att se på lagar och ett helt nytt sätt att se på våld mot kvinnor. Varje enskilt slag en kvinna utsätts för kommer även i framtiden att vara ett brott, men till det kommer det brott som upprepade kränkningar i sig utgör. Systematiskt våld mot en närstående människa blir nu förbjudet. Men det är inte det enda vi gör lagstiftningsvägen. Såväl våldtäkt, könsstympning, underlåtenhet att avslöja grova sexualbrott och arbetsgivarens ansvar för att bekämpa sexuella trakasserier får nu tydligare och hårdare lagar. Alla de här förslagen är resultat av år av opinionsbildning av kvinnor i politiken och av kvinnor aktiva i frivilliga organisationer. Utan de politiska krav som de formulerat hade det här aldrig blivit verklighet. Och utan så många kvinnor i politiken hade det inte heller blivit av. Kvinnor i politiken spelar roll, precis som Alice Åström och Kia Andreasson sade tidigare. Men trots allt samförstånd över partigränserna som det här betänkandet i stort är ett exempel på är det också just här - i synen på kvinnor och män, i politiken såväl som i samhället i stort - som åsikterna går isär en del. När vi föreslår att arbetsgivaren skall ha ett större ansvar för att bekämpa sexuella trakasserier på arbetsplatsen får vi inte med oss Moderaterna. Ledande moderater kallar det ett "marginellt problem". När vi vill kriminalisera sexköparna - de som sexuellt utnyttjar en svagare part genom att köpa en annan människas kropp - får vi inte med oss moderater och folkpartister. När vi bejakar den forskning som finns och som förklarar våld mot kvinnor utifrån makt förnekar moderater existensen av att makt har våldsmonopol och att män har mer makt än kvinnor. Varför finns annars mäns våld mot kvinnor? Varför slår annars män sina närmaste - kvinnan han lever med - och inte polisen som tar honom för fortkörning eller chefen som är besvärlig? Jo, det handlar om makt. Makt har våldsmonopol. När vi menar att kvinnor i politiken över huvud taget spelar roll och gör politiken bättre säger Carl Bildt att "Sveriges kvinnor inte blir lyckligare av fler kvinnliga riksdagsledamöter". Varför skulle kvinnor inte bli det när män blir det? Herr talman! Vi har ett samhälle där den ojämna maktfördelningen mellan kvinnor och män och bristen på jämställdhet har en koppling till våldet mot kvinnor. Vi är också övertygade om att det är genom aktiva åtgärder som vi bekämpar detta - åtgärder som också innebär att det är genom mer jämställdhet mellan kvinnor och män som vi bekämpar våldet. Vi tycker att prostitutionen är ett av de värsta uttrycken för den ojämna maktfördelningen mellan män och kvinnor och att detta inte bara drabbar de prostituerade eller dem som köper de prostituerades tjänster utan hela samhället. Därför föreslår vi nu en kriminalisering av sexköpare. Vi är övertygade om att detta kommer att förändra attityder och minska våldet i samhället. Vi är övertygade om att det också kommer att minska prostitutionen. Vi skulle vilja ha med oss moderater och folkpartister i den övertygelsen om att det krävs aktiv handling för att bekämpa prostitutionen - också i form av lagar. För mig är det tydligt att kvinnor och män har olika mycket makt i samhället och att det också spelar roll för prostitutionen, våldtäkterna, kvinnomisshandeln, könsstympningen och allt annat som systematiskt drabbar kvinnor. Jag skulle önska att Moderaterna nu också klarade av att se systematiken i kränkningarna och att det krävs aktiva handlingar, också i form av beslut om lagar och nya resurser från riksdagen för att komma till rätta med det. Kvinnofridspropositionen är nu ändå en proposition där vi samfällt markerar att vi tar det ansvar som krävs av oss i form av starka och aktiva lagar och mer resurser till dem som bekämpar våld mot kvinnor, och till alla dem som hjälper kvinnor som blivit utsatta för olika övergrepp. Herr talman! Att få bort det våld som sker i samhället mellan män och kvinnor är ett första och nödvändigt steg att ta för att skapa ett i grunden jämställt samhälle. Vad vi nu gör är en tyst revolution för jämställdheten och mot våldet. De beslut som ni tar här i riksdagen i dag kommer att spela roll. Som jämställdhetsminister i vårt land är jag mycket glad över det stora stöd som dagens betänkande har här i riksdagen. Det är ett viktigt stöd för alla de kvinnor som utsätts för övergrepp.

Herr talman! Jag skulle vilja inleda min replik till statsrådet Messing med att säga att vi som bekant är överens om mycket av tagen i den här propositionen. Jag noterar också att statsrådet säger att straffskärpningar för våld mot kvinnor är bra. Alltså tror statsrådet Messing på att straffet har en avhållande effekt. Jag hoppas att statsrådet resonerar så också när det gäller andra brott, dvs. att det kan ha en avhållande effekt. När det sedan gäller den punkt där vi skiljer oss åt, dvs. att kriminalisera könsköparna, har vi ganska bra på fötterna, om man tittar på vad mycket tunga remissinstanser har sagt och också vad Prostitutionsutedningen kom fram till. Vi vänder oss mot att möta sociala problem med kriminalpolitik. Socialtjänstens och polisens arbete med att förhindra nyrekrytering till gatuprostitutionen har enligt de uppgifter som är tillgängliga varit ganska framgångsrikt. Redan i dag finns det verktyg att arbeta med i kampen mot prostitutionen. Vi har LVU, LVM och socialtjänstlagen. Jag nämnde detta i mitt huvudanförande, men jag upprepar det nu eftersom statsrådet inte hade möjlighet att vara här just då. De här verktygen ger möjlighet till hjälp och stöd till de prostituerade. Ni socialdemokrater brukar annars hävda att brottsligheten skall bekämpas med sociala insatser. Det tror jag också på i viss mån. Men enligt vår bedömning är köp av sexuella tjänster ett rent socialpolitiskt problem. Det handlar alltså om att kvinnor och för den delen även män bjuder ut sina kroppar för sexuella tjänster och att det finns människor som betalar för dessa tjänster. Vad är det som gör att ni socialdemokrater gör bedömningen att kriminalisering är bästa sättet att komma till rätta med ett socialt problem?
Herr talman! Anledningen till att jag tror att kriminaliseringen är ett bra sätt att komma till rätta med prostitutionen är att jag tror på lagar. Jag tror att lagar har effekt och att människor rättar sig efter de lagar vi har i vårt land och att lagarna också påverkar attityder. Jeppe Johnsson säger att sexuella tjänster mer är ett socialpolitiskt problem än ett kriminalpolitiskt och vänder sig emot att man bemöter sociala problem med kriminalpolitiska instrument. Jag delar inte den uppfattningen. De kriminalpolitiska åtgärder vi nu vidtar står inte i motsats till de sociala insatserna, tvärtom. Prostitutionen innehåller ju både-och. Jag tycker inte heller att köp av sexuella tjänster bara är ett socialt problem. Vi vet alla vad som rör sig runt prostitutionen och vilken verksamhet som vi alla är rädda för skall växa de kommande åren. Då tycker jag att vi måste bekämpa prostitutionen både med sociala insatser och lagar. Att vi nu kriminaliserar köp av sexuella tjänster betyder inte att de sociala insatserna bli mindre viktiga, tvärtom. Lagen och de sociala insatserna behövs båda två för att vi skall kunna minska antalet prostituerade i framtiden.
Herr talman! Jag vill säga att också jag tror på lagar, precis som statsrådet gör. Men jag delar inte uppfattningen att det rätta sättet att komma åt detta sociala problem är att kriminalisera den ena parten. Vi har ju denna debatt därför att vi är oense. Prostitutionen är inte bara ett socialt problem, säger statsrådet. Ett problem är faktiskt att än mer av prostitutionen kan bli osynlig och drivas under jorden. Hur skall man då komma till med några sociala insatser? Brottsförebyggande rådet har i sitt remissyttrande påpekat att det i dag inte finns möjlighet att klara upp mer än 25-30 % av de redan anmälda brotten. En kriminalisering av de prostituerades kunder innebär att utredningsresurser får flyttas från någon annan brottskategori till mer svårutredda brott, som dessa brott bedöms bli. Riksåklagaren påpekar i sitt yttrande att den föreslagna straffskalan med böter i normalfallet innebär att dessa brott, och inte minst försök till köp av sexuella tjänster, kommer att få stå tillbaka för brott som har betydligt högre straffvärde när man prioriterar samhällets resurser. Jag skulle vilja ställa följande fråga. Är statsrådet beredd att inom sitt parti verka för ökade resurser för utredning av brott, eller kommer ni att prioritera ned utredningar av andra brott för att kunna ta itu med brottet köp av sexuella tjänster eller försök till detta brott?
Herr talman! Med det förslag som jag nu har lagt fram på riksdagens bord om en kriminalisering av köp av sexuella tjänster skickar jag också pengar. Polisen får 10 miljoner extra för att kunna efterleva lagen. Socialstyrelsen får 5 miljoner för att kunna öka sina insatser för att minska prostitutionen. Jag tycker att det är viktigt. Jag tror att de sociala insatserna och de lagar som nu finns kan komplettera varandra, precis som på många andra områden i vårt land. Så är det t.ex. när vi skall försöka minska missbruket av narkotika. Jag vet att det ibland är svårt att bevisa brott. Det kommer det alltid att vara. Men det är inget argument för mig att kapitulera för vare sig mord, våldtäkt, narkotikamissbruk eller något annat. Aldrig! Det kommer tyvärr alltid att vara svårt att bevisa brott. Det är därför vi inte löser alla de brott som sker i vårt land. Men för den sakens skull är jag övertygad om att vi måste ha lagar. Denna lag är för mig och för regeringen ett viktigt ställningstagande när det gäller att inte acceptera prostitution i vårt land.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

Jag tror inte att vi från en dag till en annan kan införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster, behärska situationen och använda de möjligheter som förbudet för med sig. Men vi har ett år på oss, och polisen får dessutom extra pengar för detta. Jag är inte polis, så jag kan inte allt om polisens möjligheter i dag. Men jag litar på polisen. Genom de kontakter som vi har haft vet jag att många poliser tycker att kriminaliseringen ger dem ett verktyg att mera effektivt arbeta mot den prostitution som redan i dag sker under jord. Prostitutionsutredningen pekade på att ungefär två tredjedelar av den prostitution som finns i vårt land redan bedrivs på massageinstitut eller på andra ställen där det är svårt att kontrollera den. Väldigt litet sker redan nu på öppen gata. Med lagen får poliser en möjlighet att agera hårdare och tuffare, och jag är övertygad om att de kommer att klara det.

Herr talman! Siw Persson är förvånad. Jag tycker snarare att det är bra. Det visar att vi tillsammans med de myndigheter som kommer i kontakt både med de kvinnor som utsätts för våld och övergrepp och med dem som säljer sina kroppar kan hitta effektiva redskap. Jag tycker inte att det är någon nackdel att vi kan bedriva det arbetet under ett år. Det är ingen svaghet för politiker att samarbeta; det är snarare en styrka.
Herr talman! I Prostitutionsutredningen sägs det att prostitutionen har en internationellt sett förhållandevis liten omfattning i Sverige. Jag tänkte fråga om man inte kan tänka sig att den kriminalisering som vi nu vidtar har en avhållande effekt på eventuell import av just prostitution. Vi får en större och större migration över gränserna också av utsatta kvinnor.
Herr talman! Det tror jag. Jag är övertygad om det. Det finns inget annat land som har prövat den väg som vi nu väljer. Vi skall gärna gå före i jämställdhetsfrågorna genom att kriminalisera prostitutionen på det sätt som vi nu gör. Trafficking av kvinnor mellan olika länder ökar hela tiden. Jag tror att kriminaliseringen är ett sätt att försöka motarbeta det. Vi kan konstatera att vi har arbetat med sociala insatser i många år för att minska prostitutionen, och inte lyckats med det. Så varför inte våga pröva den kriminalisering som nu föreslås?
Herr talman! Tack för det svaret. Propositionen handlar väldigt mycket om jämställdhet. Den kvinnosyn som kommer till uttryck i samhället kan man inte säga är förenad med jämställdhetsmålen. I ett jämställt samhälle har nämligen kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Där utsätts inte heller kvinnor för tvång och utnyttjande, våld och sexuella övergrepp. I ett jämställt samhälle borde vi egentligen inte ha några förövare som måste uttrycka makt med våld och förtryck av offret. De fördomar som direkt eller indirekt ger uttryck för uppfattningen om mäns makt över kvinnor måste bekämpas med kraft eftersom de utgör själva grunden för uppkomsten av såväl våld som sexuella brott. Detta har vi centerkvinnor skrivit i en rapport. Det är bra att jämställdhetsministern finns här just i dag och visar att detta också är en jämställdhetsfråga - en fråga om hur kvinnor och män skall kunna leva jämlika och jämställda i ett samhälle och inte vilja förtrycka varandra. Detta är dock inte bara ett jämställdhetsarbete. Det är faktiskt ett stort fredsarbete också, eftersom det kommer att påverka våra barn oerhört mycket om vi kan åstadkomma de effekter som vi vill uppnå med en sådan här proposition. Jag vill sluta med att säga att det tack och lov finns ett positivt maktutövande också.
Herr talman! Jag delar Görel Thurdins uppfattning om att våld mot kvinnor är en viktig jämställdhetsfråga. Det är inte heller bara en kvinnofråga, utan det handlar om att förändra de attityder och de män som slår. Vi behöver mer kunskap på området om hur vi effektivt kan hjälpa män som går från en relation till en annan och slår de kvinnor som står dem nära. Vi har inte utvärderat de behandlingsmetoder som finns i dag, och jag tror att vi har en del att lära där. Jag tror också på ett större gemensamt samarbete mellan de myndigheter som kommer i kontakt med kvinnor som utsätts för våld och övergrepp. De myndigheterna kan bli effektivare med mer kunskap och ett professionellare bemötande.

Herr talman! I dagens betänkande behandlas flera motioner i vilka förbättringar för brottsoffer föreslås. Det är med viss besvikelse jag konstaterar att benägenheten är så liten för att ta till vara förslag och idéer om hur vi kan bli bättre på att värna brottsoffer i allmänhet. I betänkandet föreslås en utvidgning av socialtjänstlagen till att omfatta särskilt stöd till och särskild hjälp för misshandlade kvinnor. Det är positivt. Men vi moderater har uppfattningen att den föreslagna bestämmelsen även borde omfatta brottsoffer i allmänhet. Socialtjänsten är till för att ge stöd åt människor i svåra situationer. Även andra brottsoffer än misshandlade kvinnor befinner sig ofta i en svår situation och kan inte alltid få nödvändigt stöd i sin egen närhet. Därför är det vår uppfattning att socialtjänsten uttryckligen bör utvidgas till att omfatta brottsoffer i allmänhet. Det är också beklagligt att en majoritet fortfarande inte tycks inse att psykiska skador kan vara minst lika mycket grund för ett behandlingsbehov som fysiska skador. Om vi drabbas av brutna ben eller skärsår på kroppen har vi, om nu inte dagens vårdköer lägger hinder i vägen, möjlighet till sjukvård. Men när själen är sjuk på grund av att någon genom hot brutit ned vår psykiska hälsa och givit oss sår i själen betraktas detta inte som lika angeläget att behandla. Vi moderater anser att det är hög tid att utreda frågan om möjligheten för brottsoffer att erhålla psykoterapeutisk behandling. Brottsoffrens situation har förbättrats på många sätt under 1990-talet, men enligt Moderaternas uppfattning har utvecklingen stannat upp. När riksdagen på den borgerliga regeringens initiativ fattade beslut om ett omfattande brottsofferpaket var det vår uppfattning att detta bara var början, och att många ytterligare frågor behövde uppmärksammas. De första stegen bör följas av ytterligare kliv. Frågan om information till målsäganden om det egna ärendet är av största betydelse. Samarbetet mellan polis och brottsofferjourer måste utvecklas ytterligare. Brottsoffret bör vid anmälningstillfället bl.a. informeras av polismyndigheten om brottsofferjourernas arbete och brottsoffers rättigheter vad gäller stöd och hjälp. Samtliga polisdistrikt bör ha väl utarbetade rutiner för hur stöd och information till brottsoffren skall ske. Det är också viktigt att domstolarna tar väl hand om målsäganden i samband med rättegång. Det borde t.ex. vara en självklarhet att man från domstolens sida ser till att målsäganden kan få sitta i enskildhet och inte behöver konfronteras med den misstänkte utanför rättegångssalen. Jag vill också i detta sammanhang ta upp frågan om finansieringen av Brottsofferfonden. Fonden inrättades i syfte att förbättra brottsoffrens situation. Fonden tillförs i huvudsak medel genom brottsofferavgiften, dvs. den avgift om 300 kr som den som döms skall betala om fängelse ingår i straffskalan. Ursprungligen gick också avdraget på internernas ersättning direkt till fonden. Den nuvarande regeringen ändrade emellertid ordningen den 1 juli 1995 så att dessa medel nu ställs till regeringens disposition för brottsförebyggande arbete. Genom denna förändring minskade tillflödet av medel för brottsofferarbete samtidigt som den pedagogiska poäng som låg i att den som satt i fängelse fick ett avdrag på sin ersättning, som den intagne informerades om gick till brottsofferarbete, gick förlorad. Vi moderater anser att den ursprungliga finanseringsformen skall återinföras. Slutligen vill jag med några ord beröra en motion, Ju905, i vilken föreslås att det offentliga skall förskottera skadeståndet till brottsoffret. Det är naturligtvis viktigt att brottsoffer får gott stöd, men det är också viktigt att reglerna inte utformas så att huvudansvaret för brottsoffret förs bort från gärningsmannen. Om man inte tagit sitt ansvar för att undvika att skada en medmänniska skall man i vart fall få klart för sig att man har ansvaret gentemot den drabbade för att rätta till skadan. Om vi i stället ser till att rättsväsendet och kronofogdemyndigheterna har tillräckliga resurser för att fungera snabbt och effektivt kommer gärningsmannen att få märka av sitt ansvar samtidigt som offret kan erhålla sitt skadestånd inom rimlig tid. Fru talman! Vi moderater står bakom de förslag som jag har lyft fram och stöder naturligtvis samtliga våra reservationer. Men för tids vinnande framställer jag inga egna yrkanden, utan instämmer i det av Jeppe Fru talman! Fru talman och Birthe Sörestedt har tidigare i dag framfört sitt tack till justitieutskottet. Som ordförande i justitieutskottet vill jag framföra utskottets tack till fru talman och till Birthe Sörestedt för ert engagerade arbete i utskottet och för ert aktiva deltagande i debatter i kammaren som har rört betänkanden från justitieutskottet. Utskottets tack!

Fru talman! Tack, ordförande i utskottet! Jag vill ta tillfället i akt och bemöta något av det Gun Hellsvik förde fram in sitt inlägg. Det är inte bara Moderaterna som anser att brottsofferfrågor är viktiga. Det har gjorts en lång rad förbättringar under årens lopp. Utskottet har alldeles särskilt markerat att man tycker att brottsofferfrågorna är viktiga. För någon tid sedan gav vi regeringen till känna att vi ville ha en utvärdering av alla de insatser som har gjorts för att vi skall få en helhetsbild så att vi kan sätta in resurserna där de bäst behövs. Brottsofferutredningen har arbetat. Den har lagt fram sitt betänkande. I det betänkandet tar man upp många av de frågor som Gun Hellsvik pekade på. Brottsofferutredningen är ute på remiss. Det vore väl konstigt om vi skulle ta ställning till enskilda frågor när vi i utskottet har krävt en heltäckande utredning för att sedan kunna ta ställning till helheten. Vi får ta ställning till de här frågorna när de är ordentligt beredda, Gun Hellsvik.
Fru talman! Birthe Sörestedt påpekar helt riktigt att det nu under ett antal år har skett åtskilliga förbättringar för brottsoffrens del. Vi moderater är mycket glada och tacksamma över att en enigt utskott ställde sig bakom vårt förslag om att det var tid att göra en utvärdering av de beslut i brottsofferfrågor som tidigare hade fattats. Men jag har litet svårt att förstå Birthe Sörestedts resonemang när det gäller helhetsgrepp. I dag har vi ju att ta ställning till att en grupp av brottsoffer, nämligen misshandlade kvinnor, skall omfattas av socialtjänstlagens regler. Men alla andra brottsoffer lämnas vid sidan av. Det konkreta förslag som vi och ytterligare partier står bakom är just att brottsoffer i allmänhet skall omfattas av det beslut som riksdagen förhoppningsvis fattar i dag när det gäller misshandlade kvinnor. Det är knappast ett helhetsgrepp att göra den begränsning som nu är aktuell.
Fru talman! Menar Gun Hellsvik att vi skulle utesluta hela Brottsofferutredningen och det helhetsperspektiv som de har lagt på brottsoffer i stort och bara ta in vissa frågor som gäller brottsoffer? Nu får vi möjlighet att fatta beslut om den helhet som propositionen om kvinnofrid ger för att begränsa våldet mot kvinnor. Sedan får vi en stor utvärdering av brottsoffrens situation. Då är det väl lämpligt att invänta den innan vi fattar beslut.
Fru talman! Med Birthe Sörestedts resonemang borde vi inte föra in den brottsofferfråga som vi just i dag kommer att föra in, nämligen att socialtjänstlagen skall omfatta misshandlade kvinnor. Rent allmänt, om man skall följa Birthe Sörestedts tankar att vi alltid skall ha en helhet, skulle vi aldrig komma någon vart. Erfarenheten visar väl ändå att det nästan alltid finns frågor som dyker upp efter hand och som det finns skäl att penetrera vidare. Det mesta av Brottsofferutredningens förslag är sådant som vi inte omgående kan ta ställning till. Men anser man sig kunna ta ställning till, vilket jag tycker är korrekt, att en grupp av brottsoffer skall omfattas av socialtjänstlagen har man rimligen också möjlighet att ta ställning till att detta skall gälla brottsoffer generellt.
Fru talman! För en gångs skull har vi ett helhetsperspektiv just på våldet mot kvinnor. Jag kan inte påstå att Gun Hellsvik gör något formellt fel. Det gör hon inte. Tyvärr var motioner om brottsoffer från allmänna motionstiden också med i det här betänkandet. Men jag tycker ändå att vi inte skall ta bort det kvinnoperspektiv som vi har. Vi får inte skapa en motsättning i debatten mellan vad kvinnor får göra och vad andra får göra. Vi har ett bra utredningsförslag när det gäller brottsofferproblemen. Det har nyss avlämnats, och vi skall senare ta ställning till det. Varför kan vi då inte bara fokusera på just det här problemet? Det har inte gjorts tidigare. Det är ett historiskt beslut vi fattar här i dag genom att vi endast sysslar med de här problemen ur detta perspektiv. Jag tycker att vi kan lämna brottsofferfrågorna generellt och ta dem senare.
Fru talman! Betänkandet har rubriken Kvinnofrid. Men den som läser betänkandet ordentligt ser att det inte bara tar upp kvinnofrågor. Jag kan bara hastigt ta ett exempel: 6 kap. 4 § där det talas om att det skall ges en ny beteckning, sexuellt utnyttjande av underårig. Där talas det om utnyttjande av den som är under 18 år. Det kan var fråga om pojke eller flicka. Det handlar inte enbart utnyttjande av flickor utan samtidigt om utnyttjande av pojkar. Vad jag förstår är förslaget till lag om förbud mot köp av sexuella tjänster könsneutralt. Eller inbillar sig Kia Andreasson att det inte förekommer att kvinnor köper sexuella tjänster? Eller menar Kia Andreasson att lagen inte skall tillämpas när kvinnor köper sexuella tjänster av män? Mig veterligt förekommer det faktiskt en hel del.
Fru talman! Det menar Kia Andreasson inte. Men detta att kvinnor köper män förekommer i mycket liten utsträckning om man jämför. Det har ju ändå ett samband med det här ämnet. Vi har fått ett tjockt utredningsmaterial om brottsofferproblemen som vi skall titta på i dess helhet. Då tycker jag att det är fel att vi ägnar energi och kraft åt det i dag. Då blir det halvdant gjort. I dag skall det ägnas kraft åt kvinnorna och deras problem. Men man kan ju inte strikt dra gränser i alla sammanhang. Men när det gäller helhetssynen på brottsofferfrågorna tycker jag att vi kan göra den här distinktionen.
Fru talman! Jag har uppfattat att debatten tidigare har gått ut på att kvinnor som säljer sina sexuella tjänster har betraktas som offer, men genom dagens beslut skall de bli just brottsoffer eftersom köpet av deras tjänst skall kriminaliseras. Därmed är de rimligen brottsoffer för dem som står bakom. Då förstår jag inte varför man måste begränsa debatten.

Fru talman! Det har ju sagts tidigare här i kammaren att det här kvinnofridsbetänkandet är mycket omfattande. Jeppe Johnsson nämnde inledningsvis att jag kommer att gå in litet mer på polisens resurser. Det står om detta i ett avsnitt av betänkande under rättsväsendets insatser. Här slår man fast att kampen mot våld mot kvinnor är ett prioriterat område för polisen. Vidare menar utskottsmajoriteten att det är mycket angeläget att insatser mot våld mot kvinnor inte blir prioriterade bara på papperet utan även prioriteras i myndigheternas dagliga arbete. När utskottsmajoriteten nu så bestämt följer regeringens linje att kampen mot kvinnovåldet skall prioriteras inom polisen undrar jag vad som skall prioriteras bort. Varför anslår man inte ytterligare resurser? Gång på gång prioriteras polisens olika arbetsområden, vilket har lett till att snart är samtliga områden prioriterade utan att man i den andra änden har tillskjutit några extra resurser. Den politik ni för är som ett slag i luften. Ni socialdemokrater har medvetet nedrustat polisen. Däremot har vi moderater under mycket lång tid påtalat vikten av att ha tillräckligt med resurser inom polisväsendet. Vi måste som politiker kunna framhålla arbetsmetoder som är bra för verksamheten. Därför har vi moderater tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna en reservation som bygger på en svensk New York-modell. Eskilstunaprojektet är ett utmärkt exempel på hur polisens arbetssätt går ut på att minska toleransnivån mot ordningsstörningar, vilket har visat sig öka tryggheten och minska våldet i samhället. I vår gemensamma reservation ser vi det som angeläget att detta arbetssätt sprids ut i hela landet. Jag tror att det är oerhört viktigt för oss politiker att vara tydliga när vi sätter upp mål. Men det är också viktigt att en ordentlig uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt. I avsnittet Våld mot kvinnor finns det en socialdemokratisk motion som heter JU934. Där anför motionären att våldet mot kvinnor prioriteras vid utbildning av poliser. Men då är det också en förutsättning att det bedrivs en grundutbildning av poliser. Efter två hela år med intagningsstopp till Polishögskolan har nu regeringen äntligen gått med på en grundutbildning som kom till stånd den 1 januari i år. Men jag vill betona att regeringen totalt har missat hur viktigt det är med kontinuerlig antagning. Vi har två förlorade år bakom oss, vilket kommer att synas och märkas när man skall rekrytera nya poliser. Fru talman! När det gäller regeringens kriminalisering av köp av sexuella tjänster föreslås att 10 miljoner kronor avsätts till polisens spanings och utredningsarbete. Även om vi moderater inte stöder regeringens förslag till kriminalisering vill vi ännu en gång i motion 66 framhålla att polisen behöver ytterligare resurser i kampen mot brott. Till sist vill jag yrka bifall till den reservation som Jeppe Johnsson yrkat på tidigare. Givetvis ställer jag mig bakom samtliga moderata reservationer och det särskilda yttrande vi har.

Fru talman! När det nu läggs fram en hel rad förslag om de olika myndigheternas ansvar för att utveckla verksamheten och för att inventera metoder o.d. ges det också resurser för att myndigheterna skall kunna verka. Polisen kommer också att få extra resurser för att bedriva spanings och utredningsverksamhet när det gäller prostitution och kriminalisering av könsköp. Alla förslag i betänkandet om kvinnofrid följs upp med resurser av olika slag. Det gör man för att det skall bli verksamt, så att det inte bara är intentioner utan så att det också blir praktiskt möjligt.
Fru talman! Ja, Birthe Sörestedt, ni lägger 10 miljoner. Men det är ju, som vi här har hört, för själva spaningsarbetet vad gäller den kommande kriminaliseringen som man lägger de här pengarna. Då är min första fråga: Är pengarna öronmärkta? Och för det andra: De går ju bara till den delen. Vi har ju också tagit upp det stora området, kvinnovåld och kvinnovåldsfrågor. De handhas långt ute i verksamheten bland närpoliserna. Ni har ju, som jag tidigare har sagt, dragit ned på poliserna i Sverige under dessa fyra år, och då kan de inte jobba med de här frågorna. Det är därför jag säger att det är ett slag i luften.
Fru talman! Det tillförs ju för övrigt enligt vårpropositionen också resurser till rättsväsendet, och polisen kommer att få en del av dessa. I det här betänkandet lyfts ju också fram de olika miljoner som skall gå till utbildning och till myndigheterna för att man skall kunna ta på sig sitt ansvar och utveckla metoder för sin verksamhet. Sammantaget i betänkandet ställs 41 miljoner kronor till förfogande för att de olika förslagen verkligen skall kunna komma ut i den praktiska verksamheten. Dessutom har det ju i vårpropositionen också lagts fram ytterligare resurser till polisens verksamhet under de kommande tre åren.
Fru talman! Det går inte att arbeta på det sättet att man lägger upp metoder, utbildning eller utvärderingar hos Rikspolisstyrelsen när det inte finns folk ute i verksamheten. Det saknas i dag över 1 000 personer. Det är poliser som har fått sluta, som inte är mer än 58 år gamla och som är duktiga utredare. Det är ju där skon klämmer. Det är de som skall göra jobbet att ta hand om misshandlade kvinnor och hjälpa dem till rätta. Man kan ha hur mycket metoder och utbildning som helst när man inte har folk som kan verkställa uppdraget. Hur ser Birthe Sörestedt på det?

Fru talman! Ett av det liberala samhällets grundläggande uppgifter och skyldigheter är att värna den enskilde individen mot våld och övergrepp. När det gäller att ingripa mot våld mot den enskilde får det inte finnas någon gräns vid hemmets tröskel. Det ökande antalet anmälningar om fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor är ett misslyckande för oss alla. Att kvinnor misshandlas kan aldrig ursäktas. Varje civiliserat samhälle måste dra en absolut gräns och göra allt för att beivra sådana brott. Det är därför en viktig dag när riksdagen i dag åter formulerar kvinnofrid som en huvuduppgift för samhället och oss alla som medmänniskor. Det gjorde Birger Jarl redan för 750 år sedan. Det tycks lika nödvändigt i dag, fem år sedan Bengt Westerberg tillsatte Kvinnovåldskommissionen och tre år sedan slutbetänkandet. Dagens debatt kommer naturligen att kretsa kring de frågor - analys och förslag - där våra bedömningar om det rätta ändå skiljer oss åt. Men det får inte dölja det faktum att de beslut riksdagen i dag fattar i allt väsentligt är viktiga steg mot den kvinnofrid som borde vara en av vårt samhälles grundpelare. Det är en skam och fullständigt oacceptabelt att så många kvinnor i Sverige i dag skall behöva gå omkring och känna ångest och rädsla för fysiskt eller sexuellt våld från okända och alldeles för ofta kända män. Fru talman! Helt oacceptabelt är det när samhället inte kan skydda en kvinna som utsatts för våld - ofta upprepat under lång tid - från nya övergrepp från gärningsmannens sida, när denne ofta flera gånger fällts för brotten. Här måste presumtionen om risk för upprepat våld väga väldigt tungt till fördel för den utsatta kvinnan. Så sent som i förrgår medgav justitieministern här i kammaren, som svar på en interpellation från mig med anledning av ett fall där en kvinna som utsatts för en mycket allvarlig våldtäkt inte informerades om att gärningsmannen avvikit, att lagen har luckor som måste täppas till. Jag välkomnar det beskedet. Till det mest stötande hör de fall där män som belagts med besöksförbud ändå lyckas öveträda detta och utsätta kvinnan för fortsatt ångest och våld - i en del fall med dödlig utgång. Detta är oacceptabelt. Det är i sig stötande, men tyvärr nödvändigt för att skydda den utsatta kvinnan, att tvingas göra ingrepp i hennes integritet och rörelsefrihet. Men just därför kan inte heller allvarliga ingrepp i gärningsmannens integritet uteslutas, när hans handlande visar att fortsatta övergrepp är förhållandevis sannolika. Prövningen av frågan om användning av elektronisk fotboja måste ske skyndsamt. I det sammanhanget bör också prövas, när någon form av kommunarrest i yttersta fall kan anses försvarbar. Här ställs frågan om en utsatt kvinnas självklara rätt till säkerhet mot rörelsefriheten för en fälld gärningsman som visat att det finns anledning att befara att brottets upprepas. Fru talman! Jag välkomnar det ökade stödet till landets kvinnojourer. Det är synnerligen angeläget, inte minst mot bakgrund av det sviktande stöd som många av dem drabbats av ute i kommunerna under senare års besparingar. Det är besparingar som bara kostar i längden - kostar alldeles väldigt mycket för de drabbade kvinnorna och deras nära men också alldeles väldigt mycket för det samhälle som misslyckats med att skydda dem från våld. Jag gör det alldeles oavsett att jag känner mig mycket främmande för den ideologiska retorik som ROKS, givit uttryck för i debatten under senare år. Det arbete som kvinnliga medsystrar inom ramen för landets kvinnojourer gör för utsatta kvinnor är ovärderligt. Det har jag sett många bevis på. Jag välkomnar likaså att regeringen nu också aviserar ett stöd till landets mansjourer. De är betydligt färre och kämpar fortfarande med mycket större svårigheter att lokalt väcka förståelse för sin verksamhet till stöd för utsatta män - egentligen lika självklar som stödet till utsatta kvinnor. Det inser också många som arbetar inom kvinnojourerna. Inte minst i relationskriser drabbas många både män och kvinnor hårt och behöver stöd. Det har inget att göra med eventuell ansvarsfördelning vad gäller den uppkomna krisen. Det är riktigt - och det är inte minst landets mansjourer och krishanteringscentrum för män väl medvetna om - att det i många fall finns ett samband mellan deras verksamhet och frågan om fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor. Landets mansjourer har därför mycket värdefull erfarenhet att bidra med i arbetet mot kvinnovåld - för samhället att ta vara på. Men det är ett tecken på att vi har en bra bit kvar till jämställdhet också för män att se stödet till mansjourerna enbart som ett bidrag till kampen mot kvinnovåld. Längst i den vägen går Vänsterpartiet i sin motion, där man ställer krav på att mansjourerna "offentligt visar att de tar avstånd från det våld som riktas mot kvinnor och barn." Det är en insinuation som är alldeles oerhörd och som skulle kunna ses som ett utslag av den råaste sexism. Jag vill inte tro att det är avsikten. Landets mansjourer förtjänar samhällets stöd för sitt arbete på egna meriter - precis som landets kvinnojourer. Vi har inte råd att vara utan dem. Delar statsrådet Messing min uppfattning? Fru talman! Kärlek kan knappast köpas för pengar. Prostitution eller köp av sexuella tjänster har därför mycket sällan med kärlek att göra. Men det har många andra, kulturellt mer accepterade, former av tillfälliga sexuella förbindelser inte heller. Och de är inte heller alltid baserade på jämlika förhållanden, frånvaro av tvång eller rent egenintresse. Få frågor är fortfarande så tabubelagda som de som har att göra med människors sexuella relationer. I grunden bör ett liberalt samhälle avhålla sig från att lägga sig i eller värdera människors sexuella läggning eller vanor, så länge det rör sig om vuxna människor och inte är uttryck för övergrepp eller utnyttjande. Samhällets ingripanden skall ske till stöd för den som är svag eller utsatt - inte för att främja en viss syn på sexualitet eller sexuella relationer eller på motiven för sexuella vanor. Såväl inom prostitution som inom sexindustrin exploateras människors utsatta situation ofta av dem som tjänar pengar på andra människor. Många prostituerade, de flesta kvinnor, befinner sig i en socialt och mänskligt utsatt ställning, som gör att deras "frivilliga" befattning med verksamheten bör ifrågasättas. Uppsökande och stödjande verksamhet för att förhindra att människor dras in i prostitution liksom för att möjliggöra att de kan dra sig ur den är, som bl.a. RFSU framhåller, därför angelägen. Det är också det främsta skälet mot att kriminalisera de prostituerade. En vanlig föreställning är att de män som köper sexuella tjänster skulle vara vilka män som helst - "vanliga män i alla samhällsställningar". Särskilt upprörande tycks det för många när de framställs som "vanliga familjefäder med stabila kvinnoförhållanden". Det är samma felslut som i fråga om "vanliga män" som misshandlar, drogmissbrukar etc. Människor med mänskliga och sociala problem som förfaller till socialt icke accepterade beteenden återfinns i alla samhällsställningar och familjesituationer. Den sexuella nöden är t.ex. inte avskaffad i det upplysta Sverige. Ofta rör det sig även då om ensamma och utsatta människor, vilket givetvis aldrig ursäktar deras beteende. Det finns därför ingen anledning att betrakta många av de män, som köper sexuella tjänster av prostituerade, på annat sätt än många av de prostituerade - dvs. som människor som också de behöver stöd och hjälp. Kriminalisering av dem riskerar i stor utsträckning att bli enbart en moralisk förkastelsedom över något som många av oss känner obehag eller rädsla inför - inte ett konstruktivt sätt att hjälpa människor i en utsatt livssituation. Det har inte visats att kriminalisering löser några problem - snarare att en sådan kan försvåra. Utskottet understryker också att det viktigaste är att "därigenom markeras samhällets inställning". Jag har en känsla av att även om vi vore överens om att en kriminalisering inte hjälpte de prostituerade, skulle behovet av denna moraliska förkastelsedom för många kännas så stort att det ändå skulle fälla utslaget. Det är det som gör att jag och många andra har en obehaglig känsla av att nypuritanismen fått en pangstart i debatten om kriminalisering av köp av sexuella tjänster. Moraliska förkastelsedomar över avvikande beteenden på det sexuella området kommer att resas på nya områden efter beslutet i den här frågan. Den internationellt långtgående tolerans som vi nått i vårt land i synen på homosexuella är inte vunnen en gång för alla. Det är inte sexuell läggning eller sexuellt beteende som samhället skall ta ställning till - det är skyddet för minderåriga och för dem som utsätts för övergrepp som skall värnas. Fru talman! Våld mot kvinnor är inte uttryck för vare sig mäns natur eller könsroll. De flesta män slår varken kvinnor eller barn. De väldigt många män som inte slår är för den skull varken icke-män eller hämmade i sin manliga natur eller könsroll. Det är därför beklagligt att regeringen i så hög grad förfaller till resonemang kring våld mot kvinnor som uttryck för manssamhällets maktrelationer. Även om så mycket som 10 % av männen i Sverige skulle vara benägna att ta till fysiskt våld mot sin kvinna, kan det aldrig ses som en förlängning av en "obalans i maktförhållandet mellan könen". Gör man det, så antyder man i princip att alla män under några omständigheter skulle vara benägna att använda våld mot kvinnor. Problemet är inte mäns förhållande till kvinnor i allmänhet utan det förhållande till kvinnor som de män har som brukar våld mot kvinnor. Inte heller här utgör påståendet att "vanliga män" i alla samhällsställningar utövar våld mot kvinnor något argument för att det skulle vara ett i grunden manligt förhållningssätt. Regeringens argumentation blir extra allvarlig när man försöker ge den ett vetenskapligt sken. Utan att på något annat sätt dokumentera sitt påstående skriver regeringen: "Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner näring ur fördomar och föreställningar om mäns överordning och kvinnors underordning." Vilken forskning, statsrådet Messing? Maktrelationerna i samhället är i hög grad avgörande för möjligheterna att förstå bristerna i jämställdhet, men de är ingen generell förklaring till varför enskilda - om än många - män begår fysiskt våld mot kvinnor. Att hävda detta vore att generellt hävda att det hör till den manliga naturen eller kulturen att utöva fysiskt våld mot kvinnor. Det vill inte ens regeringen göra så uttalat, men den hänvisar ändå till "den manliga kulturens kopplingar till våld mot kvinnor". Vad är det, statsrådet Messing? Fru talman! I min hemtidning Ljusdals-Posten intervjuades för två veckor sedan eldsjälen bakom den lokala kvinnojouren Ljusglimten. Under den runt om i landet tyvärr alltför vanliga rubriken "Dyster utveckling - våldet mot kvinnor ökar, och blir grövre" fick hon avslutningsvis frågan: "Hur ska man då komma till rätta med problemet med våldet mot kvinnorna?" Hennes svar var enkelt: "Det är i regel svaga män som slår sin kvinna." Det är ett svar som vi säkert skulle få av många kvinnliga lärare och kanske också elever när det gäller den kränkande behandling de möter dagligdags runt om i våra skolor. Det är en förklaring som inte gör vare sig det fysiska eller det sexuella våldet mot kvinnor eller annan kränkande behandling mindre allvarligt i något enda avseende, men kanske gör det att det blir något lättare att hitta vägar att minska det. Det är viktiga steg mot kvinnofrid också i praktiken. Fru talman! Jag noterar att jag även den här gången misslyckas med att få en debatt och att få svar på mina frågor när vi diskuterar jämställdhet med landets jämställdhetsminister. Fru talman! Jag står bakom de flesta av Folkpartiets reservationer i utskottet och yrkar bifall till reservation 43 om besöksförbud. Därutöver yrkar jag bifall till reservation 60 om mer forskning. Jag kommer också att stödja reservation 27 om situationen för utsatta flickor.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i det Ulrica Messing sade i början av sitt inlägg, nämligen att det är en milstolpe vi har nått i dag. Vi har nått fram till det som många kvinnor och män tillsammans har kämpat för, en kriminalisering av könsköp. Det känns väldigt bra att snart få trycka på voteringsknappen. Jag tänker lyfta upp en fråga. Jag tänker lyfta upp forskning, forskning i ett europeiskt sammanhang. Fru talman! Det paradoxala inträffar just nu att samtidigt som vi här i kammaren diskuterar och snart kommer att fatta beslut om att kriminalisera könsköpare diskuteras och fattas det i Holland beslut om att legalisera bordeller. I parlamentet, dvs. deras andra kammare, har lagförslaget om att legalisera prostitution precis gått igenom. Däremot ligger förslaget fortfarande kvar för behandling i senaten, dvs. deras första kammare. Ingen tvekar om att förslaget kommer att gå igenom också där. Diskussionen handlar främst om hur man skall undvika att de illegalt invandrade kvinnornas ställning försämras. Könsköparen, även kallad torsken, är ofta en man med familj och ordnade förhållanden. Detta påstår jag - tvärtemot tidigare talare. I Sverige vill vi kriminalisera bl.a. för att mannen inte skall välja könsköp. I vissa länder inom EU, t.ex. Holland, anges som ett av skälen till legalisering av prostitution att det kanske kan rädda äktenskap och att antalet skilsmässor därmed kan minska. Här krockar helt uppenbart två kulturella mönster. Utgångspunkten för åtgärd är dock densamma, att förbättra den prostituerades situation. En legalisering ses i Holland som ett sätt att stödja den prostituerade på arbetsmarknaden. Skatt skall betalas in och pension utbetalas. I Norden och i Sverige ses prostitution som ett uttryck för förtryck, och en kriminalisering av torsken är ett sätt att minska prostitutionen. I Sverige utgår vi från att ingen frivilligt väljer att sälja sin kropp. Båda förslagen bottnar i en önskan att stärka den prostituerade kvinnans roll. Det ena förslaget verkar i riktning mot öppen prostitution, och det andra syftar till att få bort prostitutionen. Fru talman! Vad som nu är intressant att följa är dessa diametralt olika vägval. Därför har vi motionerat om att ett gemensamt EU-forskningsprojekt skall initieras av Sverige. Kommer t.ex. Holland att få en invasion av sexturism? Kommer svensk turism och affärsliv att påverkas negativt när en Sverigebesökare får klart för sig att han riskerar fängelsestraff när han köper sex i Sverige? Kommer de prostituerade i Holland att få bättre hälsa, ekonomi och status i samhället? Kommer de prostituerade i Sverige som arbetar under jord att öka i antal? Kommer dödlighet och sjuklighet att öka eller minska i respektive land? Kommer Sverige att klara av att erbjuda vård och alternativ försörjning till dem som kommer att bli av med sin födkrok? Ja, fru talman, frågorna är många, och det vore mycket intressant att följa utvecklingen för att se vilka slutsatser som kan dras och vilka lärdomar som ges. Därför vill Miljöpartiet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att initiera ett EU-forskningsprojekt för att se hur de olika vägvalen att stödja den prostituerades situation påverkar samhällsutvecklingen. Jag hoppas nu att liknande forskningsprojekt blir av, även om den här motionen kommer att avslås i kammaren. I synnerhet borde alla EU-förespråkare ta litet mer initiativ vad gäller att driva frågor i EU-parlamentet. Det var ju därför ni ville gå med i EU, eller hur? Alltför ofta tycker jag att de svenska företrädarna väljer att lägga sig platt. Medge att det är högintressant att två diametralt olika kultursyner på kvinnan nu kommer att mötas, den nordiska och den sydeuropeiska. Vilka kulturmönster kommer de olika vägvalen att medföra?

Fru talman! Åtgärder för att motverka våld mot kvinnor, prostitution och sexuella trakasserier är oerhört angelägna. Långsiktigt måste de förebyggande faktorerna betonas än mer. Kvinnomisshandel är i grunden ett brott mot alla människors lika värde. Samhällets grundläggande värderingar måste därför med kraft och övertygelse lyftas fram. Jag vill betona att en trygg uppväxt med gränssättning och goda förebilder är den viktigaste brottsförebyggande faktorn. Fru talman! Det är mycket tillfredsställande att riksdagen äntligen behandlar och beslutar om kvinnofridsfrågorna. Jag hälsar också med tillfredsställelse den breda uppslutning som finns från riksdagspartierna kring de flesta av de föreslagna åtgärderna. Det särskilda kvinnofridsbrott som nu införs och den totala uppslutningen kring detta kan nog tillmätas historisk betydelse. Det finns ändå behov av ytterligare lagstiftningsändringar för att vi ännu bättre skall kunna komma till rätta med sexualbrott. Alltför många sexuella övergrepp mot kvinnor har fått påföljder som verkligen strider mot det allmänna rättsmedvetandet - eller också har de inte fått några påföljder alls. Detta har väckt en mycket stark reaktion under senare år. Vi kristdemokrater välkomnar därför den aviserade Sexualbrottsutredningen, som skall göra en total översyn. I reservation nr 4 krävs att regeringen skall komma med förslag redan första halvåret 1999. Det är i och för sig ett behjärtansvärt krav. Det är inte orimligt att vara otålig. Men vi kristdemokrater landar ändå på ställningstagandet att kvaliteten i förslagen är så viktig att vilket halvår förslagen presenteras inte är det avgörande. Översynen får inte bli ett hastverk. Fru talman! Vi kristdemokrater krävde i motion A805 i höstas en kontinuerlig utbildning om kvinnomisshandel, dess orsaker, symtom och behandlingsmöjligheter för personalgrupper inom berörda områden. Vi hälsar med stor tillfredsställelse att det kravet tillgodoses i propositionen och i utskottsbetänkandet. Jag vill betona några av de krav som vi kristdemokrater ställer utöver utskottsmajoritetens och regeringens förslag. Vi kristdemokrater anser, liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, att den komplettering som införs i socialtjänstlagen skall lyda: Socialnämnden "skall" verka för att kvinnor får stöd och hjälp. Nu skall det enligt förslaget stå "bör", och det är tyvärr alltför svagt. Vi kristdemokrater anser också tillsammans med fyra andra partier att en kartläggning av sambandet mellan våldspornografi och våld mot kvinnor måste komma till stånd. Detta är så viktigt att jag yrkar bifall till reservation nr 61. I detta sammanhang vill jag lyfta fram ett stort forskningsprojekt som bedrivs på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. I detta projekt har det framkommit att unga män 18-25 år behöver lära sig mera om sexualitet och känslor. De ställer sig frågande till både sina egna känslor och det motsatta könets känslor. Unga män klarar inte, säger man, att tolka tecken på vad som är ja och vad som är nej i sexuella situationer. Det har framkommit att många har fått en snedvriden uppfattning om sex på grund av pornografi och kompissnack. Precis som forskarna måste vi politiker inse att det är dags att fråga sig var de unga männen har fått sina normer ifrån. Därför är den reservation som jag nämnde mycket viktig. Vi kristdemokrater anser vidare att ett nationellt centrum för arbetet mot prostitution bör inrättas snarast. Detta centrum behövs som bas för arbetet med forskning, information, opinionsbildning och internationella kontakter samt för dialog med den lokala nivån. Vi kristdemokrater anser också att kvinnor som utsatts för misshandel och sexuella övergrepp skall ha rätt till kostnadsfri läkarvård, kristerapi och övrig erforderlig behandling. Fru talman! Även om vi efterlyser ytterligare åtgärder gläder vi oss åt att riksdagen tar gemensamma tag mot våld, prostitution och sexuella trakasserier. Staten har som lagstiftare ett huvudansvar för normbildningen i vårt samhälle där alla människor har rätt att mötas med respekt.

Fru talman! Snart kommer vi i riksdagen att fatta ett historiskt beslut om att kriminalisera könsköparna. Den här lagen är ett mycket bra exempel på vad som händer när det blir varannan kvinna i politiken - åtminstone i vissa partier - och när de s.k. typiska kvinnofrågorna blir politiska frågor på samma sätt som andra viktiga frågor. Det handlar om vilka normer som skall gälla i vårt land i 2000-talets samhälle. Vi s-kvinnor har länge kämpat mot prostitutionen och den där härskande kvinnosynen. Vi har haft stöd från de största städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, som alla i sina remissvar till Prostitutionsutredningen efterfrågat den här lösningen, eftersom man säger att man har försökt och försökt med projekt och information i årtionden, men att man alltid har misslyckats. Några har velat kalla den nya lagen moralisk eller påstår att vi kvinnliga riksdagsledamöter skulle förneka sexualiteten. Om det varit en moralisk fråga hade riksdagen för länge sedan lagstiftat, för moralister har det alltid funnits i det här huset. Nej, det här handlar knappast om sexualitet utan om makt, mäns makt över kvinnor. Vi s-kvinnor kan inte i världens mest jämställda parlament tillåta att män kan köpa kvinnor för pengar. Vi arbetar för jämställdhet inom alla områden. Vi skärper lagstiftningen för kvinnofrid i dag och mot sexuella trakasserier på arbetsmarknaden - en fråga som vi s-kvinnor tog upp redan 1984 genom diskussionen om erotiska frizoner på jobbet. Nu är det dags för prostitutionen. Flera har sagt att den här lagen kommer att kunna användas som utpressning mot män. Utpressning kan de prostituerade redan i dag använda genom att säga till männen: Om du inte betalar mera, ringer jag din fru, eller varför inte till din arbetsgivare? Ett annat argument mot denna lagstiftning är att prostitutionen kommer att flytta inomhus. Redan i dag sker cirka tre fjärdedelar av prostitutionen inomhus på s.k. klubbar och institut där besökarna sägs vara bl.a. affärskunder till svenska företag. Vilket seriöst företag i Sverige vill bli utskämt genom att stå inför domstol för att man köpt prostituerade, om det är kriminellt och förbjudet? Inget företag vill nog det. Seriösa svenska företag skulle inte riskera sitt rykte genom att bryta mot svensk lagstiftning eller utsätta sig för hotet om en konsumentbojkott från svenskar som inte vill köpa deras tjänster eller ha något med dem att göra. Var säker på att många, och inte bara vi, kommer att bevaka den här lagstiftningen! Den främsta orsaken är ändå gatuprostitutionen. Vi kan inte acceptera att cirka hälften av dessa kvinnor är drogmissbrukare. Efter vad de har berättat för mig prostituerar de sig inte för att köpa mat, betala sin hyra eller för att kunna leva lyxliv, utan de gör det för att finansiera sitt heroinmissbruk, varje dag året runt. Och det här handlar om den unga kvinnogruppen, kvinnor som håller knarkhandeln i storstäderna i gång med svarta pengar och kriminalitet. Vi har en mycket sträng syn på droger i Sverige, och det skall vi fortsätta att ha. Vi s-kvinnor har väckt flera motioner i riksdagen om prostitution, dels en motion, Ju723, som har exakt samma lydelse som den nya lagen, dels en motion om åtgärder för drogmissbrukande prostituerade, Ju23. För att visa att vi tar ansvar för den nya lagen framställer i dag s-kvinnor i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö motioner/interpellationer där vi kräver en lokal handlingsplan om samordning och åtgärder. Detta är svaret på frågan vad vi gör fortsättningsvis. Vi s-kvinnor tar vårt ansvar också i storstadskommunerna där det finns mest prostitution. Vi ger också kommunalpolitikerna och kommuninnevånarna den lag som de efterfrågat och väntat på. Ibland får vi kvinnliga riksdagsledamöter höra att det inte har märkts att vi är över 40 % kvinnor i riksdagen. Här är ytterligare ett exempel som visar att det går att påverka i politiken, men det krävs att vi är hälften kvinnor så att våra frågor kommer högst upp på den politiska dagordningen och att vi får stöd av de schysta, goda männen. Fru talman! Vad är det som har hänt med de folkpartistiska kvinnorna? Barbro Westerholm, dåvarande ordförande för folkpartikvinnorna, skrev tidigare under en gemensam kvinnomotion som alla vi andra kvinnor här i riksdagen - förutom moderatkvinnorna Skall det vara så i framtiden, folkpartikvinnor, att ni inte kommer att vara varannan kvinna i politiken och att ni kommer att sitta i knät på moderaterna, som ni nu gör i prostitutionsfrågan? När och varför ändrade ni folkpartikvinnor åsikt?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

Fru talman! Jag sade redan i mitt anförande, precis som Inger Segelström, att de beslut som vi kommer att fatta i morgon med anledning av den här propositionen ger anledning att se det här som en stor dag. Jag har ett antal gånger under våren, även i dag, försökt ställa ett antal frågor till det ansvariga statsrådet, jämställdhetsministern, men får aldrig några svar. Inger Segelström företräder ju samma parti och även de förslag som har framlagts. Jag vill upprepa de tre frågor som jag ställde. För det första: Har mansjourerna ett värde i sig i sitt arbete för att bistå utsatta män, eller är de bara till för att motverka våld mot kvinnor? För det andra: Vilken forskning är det som regeringen hänvisar till men aldrig namnger som grund för sitt könsmaktsperspektiv på våld mot kvinnor? Kan jag få något namn och någon titel? För det tredje: Jag hänvisar till vad regeringen skriver i sin bakgrund om våld mot kvinnor. Jag citerar: "Den manliga kulturens kopplingar till våld mot kvinnor." Detta är, som jag lärde mig i svenska i skolan, bestämd form singularis. "Den manliga kulturens kopplingar till våld mot kvinnor" lämnar inte utrymme för någon annan förklaring.
Fru talman! Det var bra att jag fick de här frågorna, för jag kan svara på dem ganska enkelt. På första frågan är svaret ja. Svaret på den andra frågan är att vi behöver inte längre forska kring de här frågorna, därför att vi har årtionden av praktisk erfarenhet. Det som vi i dag grundar propositionen, som heter Kvinnofrid, på är 20 års arbete som vi kvinnor har varit med och utfört i kvinnojourerna. Vi behöver inte forskning längre, för vi vet hur det ser ut i verkligheten. Vad gäller frågan om bakgrunden till manliga kulturer är det män som startar krig och män som slår. I Sverige dör fortfarande en kvinna ungefär var tionde dag, ihjälslagen av den man som hon hade ett förhållande med och levde tillsammans med. Även om jag tror att vi kan vara helt överens om att vi vill göra någonting åt detta, tror jag inte att det är någon mening med att tjafsa om det som har varit, utan nu vill vi göra någonting åt det. Precis som jag slutligen sade i mitt anförande tycker jag att det känns väldigt bra att vi nu kommer att komma överens med de schysta och goda männen. Jag hoppas att också Lennart Rohdin tillhör den gruppen.
Fru talman! Jag tackar för svaren. Svaret på den första frågan var alldeles utmärkt klargörande. När det gäller den andra frågan står det i propositionen: Det är numera väl dokumenterat både i forskning och annan litteratur. Inger Segelström säger: Det behövs ingen forskning. Det var ett svar på den andra frågan om vad som ligger bakom propositionens formuleringar. Inger Segelströms svar på den tredje frågan är att erfarenheten visar att det handlar om mäns utövande av våld. Jag vill då ställa några frågor till Inger Segelström, som jag ställde till jämställdhetsministern i en interpellationsdebatt för en månad sedan. Varför redovisar BRIS att det blir allt vanligare att mammor misshandlar sina barn? Varför redovisar forskare att mammor står för ett ökande sexuellt utnyttjande av sina söner? Varför är det så att vissa kvinnor faktiskt misshandlar sina män även fysiskt? Varför förekommer det våld också i homosexuella förhållanden, även i lesbiska förhållanden? Varför är gruppen unga kvinnor den som rent statistiskt växer snabbast vad gäller våldsbrott? Jämställdhetsministern har aldrig svarat på dessa frågor.
Fru talman! Jämställdhetsministern är ju inte här. Jag föreslår att Lennart Rohdin återkommer antingen genom att ställa en interpellation eller genom att ställa frågorna när jämställdhetsministern är närvarande, eftersom frågorna var ställda till henne.

Fru talman! Betänkandet handlar om kvinnofrid. Jag tycker faktiskt att det är bra att det äntligen kommer en lag mot könsköpare. Om det är flera män som är emot denna handel, tycker jag att de borde gå upp och deklarera det. Nu får vi ju möjligheter att rösta om detta. På det viset får allmänheten en möjlighet att se vilka män det är som inte kan acceptera förslaget. Det kan inte vara så att män skall kunna köpa sig en god middag, ett gott vin, en god cigarr och sedan gå ut och köpa sexuella tjänster. Detta kan inte vara accepterat i vårt samhälle. Det är bra att vi i Sverige går före andra länder. Annars kunde vi kanske hamna i samma situation som exempelvis australierna. År 1990 åkte jag med arbetsmarknadsutskottet till Australien. På bussarna låg det reklam för att man kunde gå på bordell och där betala med kontokort. Man behövde alltså inte ha några kontanter för att köpa sexuella tjänster. Nu börsnoteras bordellerna i Australien. Aktievärdet är högre än människovärdet. Fru talman! Vi kan inte heller acceptera att våldet mot kvinnorna sprids. Under kriget i Afghanistan dödades 14 000 ryska soldater. Alla tyckte att detta var förfärligt. Det var en katastrof. Det bevisar ju att krigets våld skördar offer. Men ingen talar om att varje år dödas 15 000 kvinnor i Ryssland. De misshandlas till döds av sina män, men detta får ingen som helst uppmärksamhet. Våra svenska medier är väldigt dåliga på att spegla den bild som finns. I EU-länderna smugglas det in ca 500 000 kvinnor varje år, enligt de uppgifter som jag har fått. En del bara försvinner, och man vet inte vart de tar vägen. Men den största delen av dessa kvinnor hamnar i prostitution eller i porrbranschen. Några av kvinnorna jobbar som pigor i välbeställda hem. Mot detta måste Sverige arbeta på ett mer aktivt sätt, både inom EU I dag har det varit en demonstration här utanför Riksdagshuset med många kvinnor som har tyckt att det är bra att vi äntligen antar den här propositionen. Jag fick då reda på att man i år den 8 mars, den internationella kvinnodagen, i Uppsala hade planerat att tända ett ljus för alla som hade blivit misshandlade. Men när man fick reda på statistiken kom man på att det inte skulle gå att genomföra, eftersom det i Uppsala län - ett enda län - var 10 000 som hade blivit misshandlade. Det skulle alltså inte ha gått att tända ett ljus för varenda en som hade blivit misshandlad. Hur skall vi komma till rätta med våldet mot kvinnor? Jag tror att vi män på ett mer aktivt sätt än i dag måste tala om att vi inte kan acceptera våld, framför allt inte våld mot kvinnor. Det är inte manligt att slå en kvinna. Jag tror att vi män, som många gånger i medierna speglas som någon typ av Rambo eller liknande, på ett mer aktivt sätt måste visa att vi tar avstånd från våld och framför allt kvinnovåld. Det är, fru talman, många av de debattinlägg som har varit som jag skulle vilja kommentera, men jag skall inte göra det. Men en sak som jag är litet förvånad över är att det har framförts att det nästan är synd om män som köper sexuella tjänster. Den synen kan jag faktiskt inte förstå. Fru talman! Jag har inga fler yrkanden än de som Alice Åström har gjort.

Fru talman! Låt mig först säga att jag verkligen uppskattar att det är fler män som går upp i den här debatten. Jag uppskattade också väldigt mycket det personliga sätt på vilket Karl-Erik Persson framförde sina ståndpunkter. Jag tycker precis som Karl-Erik Persson att det är väldigt viktigt att vi fattar de beslut för att komma till rätta med fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor som vi kommer att göra. Men jag har ändå en fråga, eftersom jag inte har lyckats få debatt med någon annan vänsterpartiföreträdare här under dagen. I Vänsterpartiets partimotion förklarar man det här med våld mot kvinnor ur ett könsmaktsperspektiv. Man konstaterar att det här inte har något med mäns personliga och individuella problem att göra. Att synliggöra maktperspektivet är därför fortfarande en av de angelägnaste uppgifterna i kampen mot det sexualiserade våldet, skriver man. Och så skriver man precis som talesmannen sade tidigare i dag: Gemensamt för de allra flesta män som misshandlar är att de inte slår andra närstående. Instämmer Karl-Erik Persson i den beskrivningen?
Fru talman! Jo, det ligger väl mycket i det när det gäller män som utsätter sina sambor eller fruar. Man slår hellre sin fru. Man går inte ut och slår grannen. Man går inte heller ut och slår sina arbetskamrater eller några andra. Men på något konstigt sätt slår man sin egen fru eller sambo, den man säger att man älskar i andra sammanhang. Jag tycker faktiskt att det är en konstig situation när man gör på det viset och uppträder på det viset. Jag har en enda gång fått tillåtelse att komma till en kvinnojour. Det var i Örebro. Föreståndaren för kvinnojouren beskrev, utan att man skulle känna igen dem, de män som slår sina fruar - ibland så illa att de får ringa efter ambulans. De är med till sjukhuset. De hotar nästan doktorerna och säger att om de inte ser till att kvinnorna klarar sig från misshandeln - så säger de väl inte, men från det som har hänt - skall de anmäla dem till ansvarsnämnden. På det sättet menar vi att det är en konstig situation med tanke på att män i alla andra sammanhang inte är så våldsbenägna. Därför måste det på ett eller annat sätt vara så att man skall utöva sin makt inom hemmets väggar, mot kvinnorna.
Fru talman! Jag vill instämma. Jag har själv haft kontakt med kvinnojourer flera gånger. Jag måste säga att jag har varje gång skämts livet ur mig som man inför hur andra män kan bete sig mot kvinnor - precis som Karl-Erik Persson säger. Men precis som Karl-Erik Persson säger är det också för mig som man obegripligt att förstå vad detta skulle ha med att vara man att göra. Karl-Erik Persson säger att han står bakom detta att det skulle vara gemensamt för de allra flesta män som misshandlar att de inte slår andra närstående - alltså det som står i Vänsterpartiets partimotion som grund för Vänsterns könsmaktsperspektiv. Men för att visa hur svårt även Vänsterpartiet har med sina funderingar kring de här frågorna kan vi bläddra till näst sista sidan i samma partimotion från Vänsterpartiet. Där skriver Vänsterpartiet: Våld mot kvinnor hör ofta ihop med frågan om våld mot barn. Det finns forskning som visar att i många av de fall där kvinnan misshandlas utsätts också barn för misshandel. Även Vänsterpartiet ser att detta inte bara är ett könsmaktsperspektiv. Det står två olika saker med tio sidors mellanrum.
Fru talman! Nu har inte jag skrivit den där motionen. Det kan hända att det kanske låter motsägelsefullt. Men visst finns det ett litet sammanhang i alla fall. Det finns män som misshandlar sina barn som också misshandlar sina kvinnor. En sak som jag vill säga är att jag inte skäms för att vara man. Jag har ingen som helst känsla för, och jag associerar mig inte med, män som våldför sig på eller slår sina damer. Jag tar avstånd från det. Däremot kan jag inte som man skämmas för detta eftersom jag aldrig har gjort det själv och förhoppningsvis aldrig kommer att göra det. Det blir litet fel när vi män uttrycker oss på ett visst sätt. Jag delar många gånger Lennart Rohdins uppfattning i det här. Men jag tycker inte att vi skall känna någon skamkänsla för att vi är män. Om vi på ett klart och tydligt sätt, som Lennart Rohdin har sagt, går ut och visar att vi inte kan acceptera det här i samhället, tror jag faktiskt också att vi kan vara förebilder för andra. Jag tror att det är bra om många som nu i valrörelsen kommer ut och träffar ungdomar på skolor och högskolor tar upp de här frågorna. Det är inte alla gånger man vill diskutera det här. Det finns andra som skall försöka sätta dagordningen. Men jag tror faktiskt att vi män på ett klarare och tydligare sätt skall ta upp de här diskussionerna och tala med dem som är unga i dag. Det var ju också Rose-Marie Frebran inne på. Vilken förebild har de här pojkarna, framför allt de unga, som slår sina kvinnor? Vilken förebild har de? Kan inte vi män gå ut och tala om vad som är manligt? Manligt är att inte bruka våld över huvud taget - men framför allt inte mot kvinnor. Det är manligt. Ser man något sådant på gator och torg skall man gå emellan.

Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till justitieutskottets betänkande nr 13 angående kvinnofrid. Låt mig också, fru talman, understryka att alla av regeringen och utskottet föreslagna åtgärder som motverkar våld mot kvinnor, prostitution och sexuella trakasserier i arbetslivet är bra. De bör välkomnas av alla landets invånare och medborgare, både kvinnor och män. Våld mot kvinnor och sexuella trakasserier skall fördömas och med kraft straffas oavsett var de män som utövar detta kommer från. Vi skall aldrig acceptera att män som utövar våld och sexuella trakasserier mot kvinnor kan hävda att ett sådant beteende är kulturellt betingat. Fru talman! Ingen kultur eller religion accepterar våld och trakasserier mot kvinnor. Vi skall i vårt land slå vakt om kvinnornas samtliga demokratiska fri och rättigheter, och i det ingår rätten att bestämma över sin egen kropp. Fru talman! Jag välkomnar utskottets förslag om att kriminalisera köp av sexuella tjänster. Jag välkomnar också förslaget om att utländska kvinnor skall kunna stanna i Sverige trots att äktenskapet med infödd svensk man inte har varat i två år. Fru talman! Alla de invandrade kvinnornas organisationer, Alla Kvinnors Hus och all den verksamhet som över huvud taget riktas mot invandrade kvinnor är värda vårt stöd. De gör en mycket stor insats. Det är i det sammanhanget, fru talman, som jag vill ta upp en del andra frågor. Av den debatt som har pågått i Sverige om utländska män, eller för att vara riktigt ärlig om muslimska män - som skulle utöva våld mot muslimska kvinnor - kan man få den uppfattningen att varje muslimsk man är en potentiell kvinnomisshandlare. Så är självklart inte fallet. Det förekommer våld mot en del muslimska kvinnor av en del muslimska män. Men de flesta av dessa män utövar över huvud taget inget våld mot sina kvinnor. Fru talman! De socialdemokratiska kvinnorna bedriver i dag en kampanj mot kvinnoförnedring, dubbelmoral och annonser för sextjänster som de två stora kvällstidningarna, Expressen och Aftonbladet, tar in. S-kvinnornas kampanj tycker jag är värd att stödja. I dessa nämnda annonser handlar det i dag nästan uteslutande om utländska eller invandrade kvinnor. I Aftonbladet fanns den 23 maj en annons där man skriver: Två turkiska tjejer söker svenska män. Asiatiska tjejer söker sällskap i Sverige. Polska kvinnor vill träffa svenska män osv. Detta, fru talman, kan ge en konstig bild av kvinnor och invandrade grupper i Sverige. Någon kan få för sig att många av de här kvinnorna är kvinnor som man hur lätt som helst kan köpa. Jag har tagit ett initiativ i detta sammanhang och kommer att träffa en del invandrarriksförbund för att diskutera de här annonserna i kvällstidningarna. Det skulle inte förvåna mig om man i det sammanhanget kan komma att diskutera att invandrarförbund och invandrarriksförbund t.o.m. kan tänka sig en bojkott av de här tidningarna om de fortsätter med sin publicering. Fru talman! I dag diskuterar vi, med all rätt, det fysiska våld som kvinnor utsätts för. Men det finns också, vilket inte tas upp i betänkandet, ett psykiskt våld som utövas mot tusentals kvinnor, särskilt invandrade kvinnor som drabbas av arbetslöshet, segregering, diskriminering och utanförskap. Fru talman! Hur skall en afrikansk, muslimsk, latinamerikansk eller kurdisk kvinna kunna utöva sin rätt att uppleva jämställdhet i samhället när hon genom diskriminering på arbetsmarknaden förvägras rätten till ett arbete? Är man svart, invandrad och dessutom kvinna i vårt land riskerar man att bli utsatt för diskriminering på arbetsmarknaden och andra samhällsområden. Hur skall en invandrad kvinna som tvingas leva i ett bidragsfinansierat utanförskap i en av våra segregerade förorter i praktisk handling kunna visa sina döttrar att kvinnorna i Sverige, oavsett hudfärg och ursprung, har rätt att vara jämställda i familjen när hon inte får en chans till arbete? Hon kallas inte ens till intervju när hon söker arbete. Fru talman! Många av de invandrade kvinnor som i dag drabbas av utanförskapet tror allt mindre på viljan och förmågan från samhällets sida att ge dem en värdig och jämställd plats i det svenska samhället. Det behövs ett slags dialog mellan kvinnorna så att man kan förstå varandras livsvillkor i dag.

Fru talman! Kvinnor jorden runt, oavsett vilket land de lever i, har ett gemensamt, nämligen att våld följer kvinnors liv från vaggan till graven. Så skriver FN-organet UNDP i sin utvecklingsrapport 1995. Den beskrivningen gäller också för många kvinnor i Sverige. Synen på kvinnomisshandel har i mångt och mycket förändrats under de senaste 20 åren. Till mycket stor del har det att göra med det arbete som ideellt arbetande kvinnor inom kvinnojourerna har utfört och med den ökade kunskap som det arbetet har gett. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökade med 56 % under åren 1986-1996, vilket inte kan förklaras av att våldet ökat i samma utsträckning men som sammanfaller med den period då kvinnojourernas arbete utvecklades. Det är klart att när många människor samtidigt öppnar ögonen och klart och tydligt ser det som tidigare har varit dolt och undangömt, då sker någonting! Ny kunskap som inte bara några få utan många omfattas av har så småningom lett till nya insikter och krav på förändringar. När det gäller våld mot kvinnor är det oftast fråga om ett brott som utförs i hemmet av en närstående man. Ofta pågår våldet, kränkningarna och övergreppen under mycket lång tid. Det gör brottet särskilt allvarligt. Att inte kunna känna sig trygg från våld och övergrepp i sitt eget hem är förmodligen värre än de flesta som inte befunnit sig i den situationen kan föreställa sig. Att som mamma inte kunna skydda sina barn från att bevittna hur mamma blir misshandlad, kränkt och förnedrad är ytterligare en dimension av kränkningen som kvinnor tvingas leva med. Det sätt som misshandlade kvinnor blir bemötta på när de söker hjälp är ofta avgörande för om en kvinna skall lyckas ta sig ur våldet. Därför är de myndighetsgemensamma uppdrag som kommer att öka kompetensen och åstadkomma ett bättre bemötande så viktiga. Att socialtjänstlagen nu kompletteras med att kommunerna har ett ansvar för att ge särskilt stöd åt misshandlade kvinnor, så att de kan förändra sin situation, är egentligen ingen nyhet utan bara ett förtydligande. Det har naturligtvis sitt upphov i att många kvinnor vittnat om att socialtjänstens bemötande ofta har varit oengagerat, okunnigt och otillräckligt. De kommuner där det finns en kvinnojour med frivilligt engagerade kvinnor är lyckligt lottade! I dag finns det i våra 288 kommuner 130 kvinnojourer. Några jourer arbetar över flera kommuner. Uppskattningsvis saknas det alltså kvinnojour för kvinnorna i åtminstone 120 kommuner. Det finns skäl, precis som socialutskottet skriver i sitt yttrande, att stödja utvecklingen så att fler kvinnojourer kan komma i gång - inte minst därför att vi vet att många kvinnor av olika skäl väljer att inte vända sig till myndigheter utan föredrar just en frivillig verksamhets stöd. Fru talman! Även om de lagändringar som nu kommer till stånd markerar kvinnomisshandelsbrottets allvar är det kanhända andra delar i regeringens förslag som långsiktigt kommer att ha de största effekterna för ändrade attityder. Jag tänker då på de myndighetsgemensamma uppdrag som jag nyss talat om, satsningar på grund och fortbildning, den uppmärksamhet som riktas mot män som misshandlar och de behandlingsmetoder som behöver utvecklas för dem, den förbättrade statistiken och den ökning av forskningen som nu kommer till stånd samt, sist men inte minst, det ökade stödet till frivilligorganisationernas arbete. Det är önskvärt att också enskilda människors attityder till mäns våld mot kvinnor blir lika tydligt som den attityd som riksdagen i dag ger uttryck för när vi slår fast att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som hotar och hindrar den enskilda kvinnans rättstrygghet och också är ett hinder för utvecklingen av det jämställda samhälle som vi vill se. Fru talman! Jag kan konstatera att trots det stora antalet reservationer är riksdagens partier i mångt och mycket överens när det gäller synen på mäns våld mot kvinnor. Det är en viktig signal till allmänheten, till de misshandlande männen, till de misshandlade kvinnorna och till dem som arbetar med de här frågorna både professionellt och ideellt. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Jag tillåter mig samtidigt att särskilt glädjas över att begäran i den socialdemokratiska motionen nr 934 om att ett särskilt kvinnobrott skall införas från att ha varit en idé i dag övergår i verklighet.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att knyta an till vad Ewa Larsson berättade och redovisade, nämligen att det i två länder just nu pågår två debatter. Det är en debatt i Holland om att legalisera bordeller, och det är en debatt här i Sverige om att kriminalisera "torskar". Slutsatsen av Ewa Larssons resonemang var att det kunde vara intressant att få studier på de här två fallen, att se hur utvecklingen går i Holland och i Sverige. Jag yrkar bifall till reservation 17, som går ut på detta. Jag vill säga till regeringen, även om ingen därifrån är närvarande, att det känns väldigt skönt att för en gångs skull kunna säga att det är kul att det ligger en bra proposition här. Det är inte ofta vi i Miljöpartiet har anledning att säga det, men i det här fallet finns det skäl att göra det. Även om Ulrica Messing inte är här vill jag tacka henne för ett väldigt bra arbete. Jag vill också tacka alla de kvinnor som har arbetat i motvind i många herrans år för att få upp de här frågorna. För Miljöpartiet är det som står här inte så kontroversiellt - det må vara kontroversiellt för många andra politiska partier. Jag vill också betona att det här inte är någon kvinnofråga eller något kvinnoproblem, utan det är ett mansproblem. Det är nämligen männen som är problemet, framför allt mansrollen, den traditionella mansrollen. Därför är det så oerhört viktigt att vi som män och som pappor engagerar oss och inte är tysta, eller flinar när de här frågorna tas upp så som ofta sker i grabbigt sällskap. Det har även varit ett allmänt flinande här bakom riksdagens stolar. Jag tycker att det är väldigt pinsamt. Vi män måste reagera väldigt kraftigt när vi ser t.ex. de porrbilar som rullar omkring på Stockholms gator. De skändar mina ungar som sitter i bilar och tittar. Det är vi män som måste reagera när folk i den svenska kultureliten står och uttalar att de tänder på 13-åringar, att alla män tänder på 13-åringar. Min dotter är 13 år, och de skändar henne. Det är vi män som måste reagera. Vi får inte låta kvinnor ta över just detta. Vi män måste engagera oss och bli förbannade när vi ser det som händer. Framför allt måste vi reagera när det är så många män som är så tysta. När denna lumparjargong fortsätter upp i 40-, 50 och 60-årsåldern tycker jag att det är jobbigt. Självklart är mansrollen ett problem i sig. Vad förknippas med krig? Är det män eller kvinnor? Vad förknippas med våld? Är det män eller kvinnor? Vad förknippas med sexuella övergrepp? Är det män eller kvinnor? Vad förknippas med maffian, utpressning och allt det som är negativt? Ja, det är tyvärr män. Vad förknippas med det goda i samhället? Ja, det är kvinnor. Vård, omsorg, ömhet och allt detta förknippas med kvinnor. Detta är ett problem för oss män som vill bryta den gamla mansrollen. Män är inte onda i sig, men mansrollen är väldigt förkrympt. Därför är det vi män som på något sätt måste reagera mot prostitution. Därför är det viktigt att vi män säger att det inte skall vara tillåtet med könsköp. Det är vi män som måste reagera mot våldsskildringar, inte bara kvinnor. Vi kan inte fortsätta med den attityd som är så vanlig hos män, att det är jättekul och jättetufft att hyra en video till grabben där allt möjligt stympas och skändas. Det är vanligt. Vi ser mellan fingrarna, och det måste vi sluta med. Enskilda handlingar som män utför mot kvinnor är i sig vidriga. Men de systematiska kränkningarna är ännu värre. Det är framför allt också tystnaden, den enorma tystnaden hos män. Mäns tystnad legitimerar nämligen ett sjukt system och sjuka normer. Därför skulle jag vilja uppmana alla män att reagera mot de män som förnedrar kvinnor och mansrollen.

Fru talman! Jag har en fråga till Birger Schlaug om vad Miljöpartiet kommer att göra. Juan Fonseca berättade här om att han tycker att det är så förskräckligt att män i dag på kvällstidningarnas sportsidor kan läsa att man kan köpa utländska kvinnor. Jag tycker att det skulle vara intressant att höra om Birger Schlaug kan tänka sig att tillsammans med Juan Fonseca fortsätta den här kampanjen, så att vi verkligen visar att vi menar allvar med jämställdheten och inte fortsätter med den föråldrade mansbild som vi kan läsa om på sportsidorna.
Fru talman! Jag skall gärna jobba tillsammans med Juan Fonseca för det. Jag vill dessutom upplysa Inger Segelström om att det var Miljöpartiet som låg på för att en gång få bort 070-numren i Expressen och Aftonbladet. Vi gjorde en bra insats där, och det är vi ganska stolta över.
Fru talman! Jag vill tacka Birger Schlaug för det. Vi jobbade alla intensivt för att få bort dessa annonser förra gången, men nu är de tillbaka igen. När jag hade en debatt med de ansvariga utgivarna för någon dag sedan sade de att de gör det här för att tjäna pengar. Det enda sättet för oss att komma åt det här är då att säga att vi inte accepterar det och att vi kommer att använda vår konsumentmakt om de inte omedelbart återigen tar bort de här annonserna.

Herr talman! Jag har fått frågan varför det är så få män som diskuterar jämställdhetsfrågor i riksdagen. Det är inte lätt att svara för alla män, som herr talman säkert vet. Men jag kan för min egen del säga att det dåliga samvete som man alltid har som riksdagsman med en fru som dubbelarbetar hemma gör att det inte är lika roligt att gå upp i en debatt. Man vet att man är så väldigt sårbar och lätt att slå hål på. Det blir också väldigt privat mycket lätt. Jag och många andra män undviker gärna just de alltför privata och intima debatterna. Det är mycket lättare att debattera frågor som är på litet mer distans. Då kan man vara stöddig och raljant, och man kan vinna debatterna lättare. Nu är det här ett väldigt dåligt argument. Att man själv har dåligt samvete skall inte vara skäl att inte debattera jämställdhetsfrågor. Därför vill jag gärna försöka var med litet grand i denna debatt i alla fall. Jag tycker att det finns två frågor i denna proposition som känns väldigt viktiga. Jag är väldigt glad att regeringen har lagt fram förslaget och att riksdagen kommer att fatta dessa beslut. Det gäller dels kriminaliseringen av könsköp, dvs. att torskar kriminaliseras, dels åtgärderna för att minska kvinnovåldet. Jag tror, precis som Ewa Larsson sade tidigare, att det i väldigt stor utsträckning är vanliga, ganska hyggliga medelålders män som har det ganska bra och många gånger är ganska trevliga som inte bara kan tänka sig att utnyttja en prostituerad utan också har gjort det eller gör det någon gång ibland. Det är den kulturen och det accepterande synsättet som vi måste försöka bli av med om det skall gå att få bort prostitutionen eller åtminstone minska den kraftigt. Jag vet detta därför att jag har bekanta. Jag har själv aldrig utnyttjat någon prostituerad, men jag har bekanta. Det är så lätt att i ett samtal bland män föra en accepterande diskussion kring prostitution och att utnyttja prostituerade. Det finns en kultur som är oacceptabel och som förnedrar kvinnor. Dessutom hänger det oerhört starkt ihop med våldet mot kvinnor. Om man kan acceptera att köpa är steget inte så långt till att också slå. Det är i alla fall min tro. Kan vi göra någonting åt det ena så tror jag också att vi har gjort ganska mycket åt det andra. Det hänger ihop. Det är en kultur och ett sätta att tänka, vara och finnas till. Jag har två ganska små tjejer där hemma. Jag hoppas att de, när de blir i samma ålder som ni kvinnor som sitter här, inte skall behöva vara med om våld mot kvinnor inom familjen, som det så ofta är, eller i den nära bekantskapskretsen. Jag tror i och för sig att det tar oerhört lång tid att förändra dessa frågor, och jag tror inte att lagstiftning räcker särskilt långt. Jag tror att det kan ta flera generationer. Men om vi åtminstone delvis lyckas förändra denna kultur så att vi om 20 år kan stå någorlunda jämstarka och jämlika bredvid varandra i stället för emot varandra tror jag att vi har tagit ett ganska stort steg. Jag tycker att kvinnorörelsens kamp i dessa frågor har krönts med två viktiga framgångar i dag. Det känns väldigt roligt. Det känns också ganska roligt att veta att vi i Miljöpartiet åtminstone inte har varit på efterkälken här. Vi har varit med ganska långt framme, även om det inte i första hand är killarnas förtjänst.

Herr talman! Jag vill här svara Inger Segelström på den fråga hon ställde till mig i sitt inlägg före middagspausen. Det gällde Folkpartiets kvinnoförbunds inställning och Folkpartiets inställning till kriminaliseringen av de prostituerades kunder. Jag vill först säga att det är en väldigt svår fråga. Det finns olika meningar om vilket sätt som är mest effektivt för att minska prostitutionen. Prostitutionsutredningen kom fram till att man skulle kriminalisera båda parter. Det blev kritiserat. Sedan har det diskuterats om köparen skall kriminaliseras eller inte. Det finns naturligtvis fördelar och nackdelar med olika vägval. För kriminalisering talar bl.a. det faktum att en sådan blir en tydlig signal ut i samhället att vi inte accepterar könsköp. Många av oss tror att detta kan förebygga könsköp. Många män avstå inför hotet att bli kriminella. Men det finns också de som säger att verksamheten går under jorden om den kriminaliseras. Det är svårt att dra gränser. I Folkpartiet liberalernas kvinnoförbund kom vi fram till att bästa vägen var att kriminalisera könsköpet, men jag kan inte påstå att vi hade vetenskapliga data på att det är bästa sättet att förebygga. Vi tror på värdet av signalen att könsköpet är något som vi inte accepterar. I Folkpartiet har vi haft många och långa diskussioner om kvinnoförbundets syn och om synen att en kriminalisering leder till att prostitutionen i stället går under jorden. Man kriminaliserar i stället för att se det som ett socialt problem. Vid våra landsmöten har vi haft voteringar. Den linje som Siw Persson i dag har förespråkat har vunnit med knapp majoritet. Detta är ett demokratiskt förfarande, och det är något som vi i kvinnoförbundet därmed har fått acceptera. Men när det gäller sådana här frågor gäller fri röstning. Att man inte skall behöva rösta emot sin övertygelse tycker jag är en viktig del av demokratin. Därför kommer jag att följa mitt kvinnoförbunds linje när det gäller röstning i denna fråga. Nu kan det bli så att jag är utkvittad under voteringen, men om jag hade suttit i bänken skulle jag ha röstat på det förslag som regeringen har fört fram. Men jag har respekt för dem som tycker annorlunda. Jag tycker att det är angeläget för oss alla att vi nu följer vad som händer, så att det verkligen blir rätt. Om det är så att de på den andra sidan - de som anser att detta inte skall kriminaliseras - har rätt får vi naturligtvis acceptera det, lika väl som de måste acceptera om det är så att detta verkligen har en effekt för att förebygga könsköp. Tack, herr talman, för detta!
Herr talman! Jag måste fråga Barbro Westerholm om fri röstning är någonting som Folkpartiet tillämpar i alla politiska frågor, eller om den här frågan är annorlunda än andra frågor. Partiet har ju röstat, men det är ändå fri röstning. Och i så fall: Vad gör denna fråga annorlunda? Jag vill också veta om det under omröstningen i morgon kommer att finnas folkpartikvinnor som inte är utkvittade och som är med i Folkpartiets kvinnoförbund som kommer att rösta med majoriteten.
Herr talman! Jag har aldrig i den här kammaren behövt rösta mot mitt inre tyckande och tänkande, vilket jag tycker är väldigt skönt. Jag har inte frågat hur de andra kommer att rösta vid röstningen i morgon. Det är nämligen upp till dem att fatta det beslutet. Det är vars och ens fria beslut, och det skall inte jag moralisera över eller lägga mig i.
Herr talman! Jag fick inte svar på frågan om ifall det här är en annorlunda fråga för Folkpartiet än andra frågor eftersom man tillämpar fri omröstning. Eller får man i Folkpartiet alltid rösta som man vill? Det var det min fråga gällde, och inte hur varje enskild ledamot kommer att rösta. Det kommer jag att få veta i morgon. Varför har man fri omröstning just i den här frågan? Det tycker jag är intressant. Det är ju just detta som vi har hävdat i debatten i dag: Nu när vi har blivit varannan kvinna i politiken har åtminstone vi som är det lyft upp denna fråga från att vara en kvinnofråga till att bli en politisk fråga. Men det har man tydligen inte gjort i Folkpartiet. Innan jag slutar vill jag tacka centerkvinnorna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som kommer att stå fast vid den ursprungliga motionen som vi kvinnor lade fram för ett tag sedan.
Herr talman! I Folkpartiet gäller fri röstning oavsett fråga. Vad vi skall göra är att anmäla till riksdagsgruppen om vi avser att rösta på ett annat sätt än partiets majoritet. Vi kan då också få frågor om varför. Det har hänt att riksdagsgruppens ledamöter har vänt och sällat sig till den som till en början trodde att den skulle avvika. Denna fråga är inte annorlunda än andra frågor som kommer upp. Om man inte kan presentera något för hela gruppen gör man det via den elektroniska posten. Detta är inte något speciellt för just den här frågan. Att man får göra så är just det som jag tycker är ett sådant stort värde i en demokrati.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till den reservation som för ovanlighetens skull är undertecknad av moderater, en vänsterpartist och en miljöpartist. Nu har betänkandet blivit bättre än propositionen. Jag skall därför inte i denna sena timme söka någon mycket stor strid. Men jag skall ändå göra mitt inlägg. I propositionen står det att staten äger vissa ändamålsfastigheter. De kan nämligen vara en del av det nationella kulturarvet. Det är ett av de motiv som kan finnas för att staten skall äga vissa fastigheter. Det står också i propositionen att inriktningen bör vara att stödja den myndighet som brukar lokalerna. Det har gjorts en utredning kring de här frågorna. Utredningen bedömde att det var nödvändigt att ha spelregler som fastslår utgångspunkten för förhandlingar mellan hyresgäst och fastighetsägare, dvs. ofta helt enkelt staten mot staten. Själva poängen med att utredningsförslaget lades fram, inklusive en särskild modell för hyressättningen, var att det kunde uppstå konflikter. Vid konflikter skulle man ha något att hålla sig till. Staten, dvs. riksdagen, som ibland var företrädare för både ägar och hyresgästsidan skulle bestämma sig för något slags regler för hur förhandlingarna skulle gå till. Jag tänkte ta ett exempel som har blivit ganska omtalat, nämligen Naturhistoriska riksmuseet. Man har förhandlat under en mycket lång tid med Statens fastighetsverk om hyran. Såvitt jag vet har de ännu inte kommit fram till en lösning. Jag förmodar att de rent av avvaktar det beslut riksdagen skall fatta i morgon. Knäckfrågan i denna mycket starka motsättning har handlat om kapitalkostnaderna. När det gäller underhåll och drift råder ingen större oenighet. Där skall en slags marknadsmässighet råda. Men när det gäller kapitalkostnaden handlar det framför allt om att sätta ett kapitalvärde på fastigheten i fråga. Där har det funnits en djup oenighet. Det handlar nämligen om en kulturhistoriskt fullständigt unik byggnad som byggdes för sitt ändamål. Det är möjligt att det skulle kunna gå att hitta någon amerikansk dollarmiljardär som skulle vilja köpa Naturhistoriska riksmuseet för att ha som sitt privata lilla fritidshus eller så. På så sätt skulle man kunna få fram något slags marknadsvärdering. Men jag uppfattar propositionen och regeringens och utskottets ståndpunkt så att det inte är så vi vill ha det. Ändamålsfastigheterna skall värdesättas på ett annat sätt - ja, de kan helt enkelt inte marknadsvärdesättas på det viset. Därför behöver man ha något att hålla i handen. Det är därför utredningen har kommit fram till den nominella modellen för hyressättning som innebär att man får en fallande hyresnivå och att man utgår från ett relativt lågt värde på själva kapitalvärdet som del av hyran. Sedan sätter man statsobligationsränta plus en halv procent på det kapitalvärdet. Alla är eniga om att själva grundmodellen är denna. Vi är ungefär överens om hur det skall gå till. Men skillnaden mellan oss reservanter och majoriteten av utskottet är att vi vill att om det råder oenighet är det den hyressättningsmodell som utredningen har föreslagit som skall gälla. Man kan säga att den egentligen ställer sig på hyresgästens sida. Detta har justitieutskottet förstått, och det är väldigt bra. Kia Andreasson och andra - även socialdemokraterna, folkpartisterna och de andra som utgjorde majoritet i finansutskottet - hade förstått att detta var själva poängen med den här hyreshistorien. Om det råder oenighet skall man alltså ha något att hålla sig till. Tyvärr måste jag nog säga till Ewa Larsson, innan hon går ut, att kulturutskottet kanske inte riktigt har förstått att detta var själva kärnan. Jag tolkar kulturutskottets yttrande så att man egentligen vill ha samma sak, men kanske inte riktigt har förstått att man då också måste säga på slutet att det är den här hyressättningsmodellen som skall gälla vid oenighet. Samma sak gäller utbildningsutskottet. Jag uppfattar det så att inte heller utbildningsutskottet riktigt har fattat själva grejen. Nu uttalar ju finansutskottet att man vill ha ett tillkännagivande till regeringen att den här fastighetspolitiken skall ge stöd åt verksamheten. Men fortfarande framgår det inte på vilket sätt man vill ge det här stödet åt, som i det här exemplet, Naturhistoriska museet. Vad skall de hålla sig till i de förhandlingar som pågår? Det duger inte att bara säga att fria förhandlingar gäller. Man måste faktiskt tala om vad man mera konkret menar med detta stöd. Som jag uppfattar det har utskottsmajoriteten inte gjort det. Men jag är inte alldeles säker på att det beror på ond vilja och att vi är oense. Däremot har jag en känsla av att ni i majoriteten i finansutskottet inte riktigt har förstått poängen med utredningens förslag. Det är kanske litet oförskämt att säga så. Just för att det finns sådana konfliktfrågor som i fallet med Naturhistoriska museet måste man ha något att hålla sig till. Jag är rädd för att det här beslutet, om det går på det här viset, inte kommer att leda till någon uppklarning av situationen. Det kommer att fortsätta att dra ut på tiden. I det här fallet hävdar Statens fastighetsverk att man skall titta på de närbelägna universitetslokalerna och vilken marknadshyra som gäller där. Det blir ju naturligtvis en helt annan hyresnivå än den som Naturhistoriska museet klarar av att betala.

Herr talman! Det var väl passande att jag kom precis efter så att jag kan försvara yttrandet från kulturutskottets majoritet. Det baserar sig på en gemensam sexpartimotion från Folkpartiet, Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. Herr talman! Vi i kulturutskottet har velat gå litet längre och vara litet mer tydliga, Johan Lönnroth. Nu var det ju inte vi, utan finansutskottet, som fick skriva fram det här ärendet. Jag är inte helt nöjd. Jag tror att frågan hade tjänat på att delas upp mellan olika ändamålsfastigheter. Det är precis som det står i betänkandet att det kan vara svårigheter att dra gränsen för vad som är en ändamålsfastighet. Så är det. Det håller jag med om. Men i de fall där det inte är svårt med gränsdragning, där syftet klart är att värna ett nationellt kulturarv och där alternativ användning får betraktas som utesluten borde inte avkastningskrav råda. Det är det vi säger. Som exempel kan vi ju ta, precis som Johan Lönnroth gjorde, Naturhistoriska riksmuseet eller Operan. Jag hade önskat att finansutskottet hade godtagit sexpartimotionens yrkande om att modifiering av tidigare beslut om avkastningskrav på vissa kulturhistoriska ändamålsfastigheter tydliggörs. Det är för mig och motionärerna självklart att ett särskilt avkastningskrav inte skall ställas på ändamålsfastigheter där hyresgästen saknar frihet att byta lokal och staten av den anledningen inte står någon ekonomisk risk. Jag pratar alltså inte om någon miljardär från USA, utan om när staten inte står någon ekonomisk risk därför att staten inte har någon alternativ användning. Men det är kanske så att Johan Lönnroth stöder dem som vill att Operan skall bli ett nationellt kasino. Det finns ju de som inte nöjer sig med att förslå Berns eftersom Wallenberg äger det, utan vill ha en riktig statlig byggnad. Jag noterar också att finansutskottet har tagit till sig en del av kulturutskottets yttrande. Och det är ju bra. Även om de inte riktigt verkar förstå vikten av särredovisning av hyreskostnader i budgetpropositionen så säger de att det kanske kan vara angeläget. Det är bra. Jag skall ge ett förtydligande exempel nu när jag pratar med en göteborgare. När länsmuseet i Göteborg ser vad Nationalmuseum får i statligt stöd baxnar de och vill ha mer statligt stöd. Då ser de inte att de statliga medlen knappast räcker till att betala hyran och personalen. Verksamheten är sedan sponsrad och i viss mån även bevakningen av våra nationella kulturskatter. Med en uppdelad budget framgår detta tydligt. Då blir det också lättare att ta en diskussion. Dessutom kan man kanske mer tydligt prata om den s.k. frihet som sägs finnas när det gäller personal. Alltfler kommer säkert också att kritisera den här rundgången i systemet när de ser särredovisningen. Finansutskottet konstaterar slutligen att minskat avkastningskrav för ändamålsfastigheter medför minskade intäkter för Fastighetsverket. Ja, just det. Det är precis det som händer. Det innebär också minskade kostnader i kulturbudgeten. Det var ju precis den här rundgången som vi ville undvika. Jag tycker att vi har kommit en bit på väg i det här ärendet. Det är jag glad för. Men jag hade velat ha ett mer tydligt förslag än det vi nu har att ta ställning till. Med det tydliga förslaget hänvisar jag till de här väldigt speciella ändamålsfastigheterna.

Herr talman! Först skall jag passa på att yrka bifall till reservation nr 1. Jag var tydligen inte riktigt tydlig på den punkten. Till Ewa Larsson vill jag säga att det kanske inte är så poängfullt att det är just vi som har den här debatten. Vi är inte särskilt oense. Jag har absolut inget emot vare sig sexpartimotionen, där min egen partikamrat är en av undertecknarna, eller kulturutskottets yttrande i sig. Men jag säger att det inte räcker. Man måste också ha beslutet om att vid oenighet är det utredningens modell som skall gälla. På den punkten tycker jag att kulturutskottet inte är riktig tydliga. Det räcker inte med dessa allmänna saker om att ha avkastningskrav och annat.
Herr talman! Jag glömde att yrka bifall till reservation 2 under mom. 2. Vi pratar om olika ändamålsfastigheter. Jag håller med finansutskottet när man säger att det ibland kan vara svårt att avgöra. Men det finns vissa väldigt speciella ändamålsfastigheter, t.ex. Naturhistoriska riksmuseet, Kungliga teatern, dvs. Operan, och Nationalmuseum. Dessa bör inte behandlas på samma sätt.
Herr talman! Det är möjligt att man skall särbehandla dem på något sätt. Men det är inte det motsättningen i finansutskottet handlar om. Jag påpekade att reservanterna, och Ewa Larssons miljöpartistiske kollega är ju helt överens med mig på den punkten, anser att det inte räcker med vare sig kulturutskottets yttrande eller sexpartimotionen. Det räcker inte heller med de andra saker som står i kulturutskottets mycket kloka yttrande. Vi vill ha ytterligare en poäng. Det är bara på den punkten som jag tycker att man i justitieutskottet faktiskt var litet tydligare.
Herr talman! Kära Johan Lönnroth! Du har att företräda alla ändamålsfastigheter, och jag företräder kulturutskottets ändamålsfastigheter. Jag tycker att det hade varit bättre med en tydligare struktur, ett tydligare beslut, kring vad som gäller för just dem. Vi vill inte att de skall ha avkastningskrav.

Herr talman! Vi skall nu avgöra regeringens förslag om förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning. Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 25 och avslag på samtliga reservationer. I betänkandet gör finansutskottet ett tillkännagivande som innebär att direktiven till aktuella verk och bolag för ändamålsfastigheter bör utformas så att det går ut på att fastighetsverksamheten är ett stöd till den verksamhet som bedrivs i lokalerna med beaktande av effektivitetskrav i fastighetsförvaltningen. Det här vill jag gärna att Johan Lönnroth och även Ewa Larsson lyssnar speciellt på. Det här är det svar, tycker jag, som man behöver ha i de här diskussionerna. Jag vill också påpeka att man nu gärna tar upp justitieutskottets yttrande. Det är dock ingen som säger något om utbildningsutskottets yttrande, som tillstyrker propositionen som den är. Sedan tycker jag inte om ord om att man inte har förstått. Jag tror nog att vi förstår allihop. Jag respekterar vad ni tycker och kommer inte att använda sådana uttryck om att inte ha förstått. Det tror jag att vi alla har gjort. Förslagen som finns i propositionen innebär i korthet att nuvarande begränsningar för statliga myndigheters rätt att teckna nya hyresavtal som sträcker sig längre än sex respektive tio år ersätts med en modell som bygger på flexibilitet i statliga myndigheters lokalbildning. Jag tror att flexibilitet är ett bra ord för den förhandlingsverksamhet som vi vill skall råda när det gäller statens fastigheter och dess hyresgäster. I december 1992, alltså under den borgerliga perioden, beslöt riksdagen om stora förändringar i den statliga lokalförsörjningen. En effektivare fastighetsoch förmögenhetsförvaltning skulle skiljas från brukandet av lokaler och mark. Fastighetsförvaltningen skulle dessutom bedrivas med ett så långt som möjligt marknadsmässigt avkastningskrav. Utredningen som genomförts nu konstaterar att reformen var bra och att den inneburit en positiv förändring. Remissinstanserna instämmer i detta, och regeringen anser t.o.m. att fastighetsförvaltningen och lokalförsörjningen gått från en centralstyrd och monopolistisk lokalförsörjningsmodell till ett delegerat och marknadsorienterat system. Det nya systemet har alltså bara fungerat i fem år. Nu har högern och vänstern gått samman om att man ånyo påbördar parterna en särskild modell "ovanifrån". Att vänstern gör det kan man möjligen förstå, men att man gör det tillsammans med moderaterna, som annars till varje pris vill att marknaden skall styra allt och alla, blir konstigt. Regeringens förslag innebär mindre reglering och är därför smidigare. Genom att utfärda sina direktiv till fastighetsägarna på det sätt som vi gör i vårt tillkännagivande kommer större klarhet dessutom att uppstå om relationen mellan hyresgäster och fastighetsägare. Utbildningsutskottet är, som jag också sade tidigare, inne på att regeringens förslag är bättre därför att det ger ett mer likt förhållande mellan att hyra från ett statligt bolagsverk och att hyra från en privat fastighetsägare. Om reservanterna vill ha ytterligare argument kan jag tillägga, som min egen åsikt, att reformen verkat i alldeles för kort tid för att man nu skall ändra den modell som har varit bra enligt både utredning och remissinstanser. Låt mig bara lägga till att i samband med reformen 1992 höjdes anslagen till hyresgästerna i ändamålsfastigheterna, som därmed fick kompensation för eventuella hyreshöjningar. Det är alltså inte så enkelt som att ett sänkt avkastningskrav skulle ge mer medel till verksamheten. Jag tror i så fall att det skulle vara mer riktigt att man, om man så vill och kan, höjer anslagen till t.ex. kulturen eller till speciella verksamheter som pågår i speciella fastigheter. Jag tror att det är bättre. Jag tror nämligen inte att det inte är så enkelt som att säga att sänker vi avkastningskravet så betyder det att det blir mer pengar till kultur eller, i det här fallet, till Naturhistoriska museet. Så enkelt är det inte. När det gäller tvistelösning vill jag och majoriteten konstatera att det inte råder någon oklarhet om hur tvister skall lösas. Och vi kan heller inte se att det finns anledning att ändra dessa bestämmelser t.ex. genom att utföra en särskild ordning för att lösa tvister beträffande avtal om ändamålsfastigheter. Jag kan tillägga att inga konflikter på fastighetsområdet som rör Statens fastighetsverk har avgjorts av regeringen. Den tvist som Johan Lönnroth beskriver har inte kommit så långt som till en lösning. Därför tycker jag att man bör ge modellen en chans innan man kräver ändringar eller återinförande av regleringar, om man så vill. Så vill regeringen skilja ut dotterbolaget Specialfastigheter AB ur Civitaskoncernen. Bolaget kommer långsiktigt att ägas av staten. Avskiljandet av Specialfastigheter AB skall ses som ett led i en ytterligare renodling av Civitaskoncernen och av statens ägande av skilda kategorier av fastigheter. När det gäller reservationerna 6 och 7, som ju går åt helt olika håll, kan sägas att eftersom skälet för åtgärderna är att skapa ett långsiktigt statligt ägande så avslås reservationerna. Ett ytterligare förslag från regeringen innebär att styrelserna i statliga Akademiska Hus med dotterbolag utses utan särskilda krav på representation från berörda universitet och högskolor. Det är självfallet konstigt att hyresgästerna har en så stark representation i den organisation eller det bolag som är hyresvärd eller tillhandahåller lokaler och mark. Samtidigt säger regeringen i sin proposition att man kommer att se till att sakkunskap om universitetens och högskolornas villkor finns representerad i styrelserna. Jag har, kan jag tillägga, i dag varit i kontakt med Akademiska Hus, som har redovisat hur man skall klara de här frågorna med en förändrade styrelsesammansättning. Jag känner mig fullständigt lugn i den frågan. Man kommer att se till att det finns sakkunskap även om man måste ändra i namnfrågorna. Reservanterna i denna del slår alltså in öppna dörrar. Vad göras skall är redan gjort. I reservation 10 vill de tre borgerliga partierna bilda ett fastighetsinvesteringsbolag och snarast börja avyttra statens kommersiella fastigheter, särskilt Vasakronan. Jag yrkar avslag på detta sedvanligt borgerliga förslag. Jag tror nämligen inte på dessas ständiga försäljningar och privatiseringar. Inte blir lokalförsörjningen bättre med privata monopol. Jag tror att staten kan göra stor nytta med ett aktivt och kunnigt ägarskap. Er fantasi och krämarmentalitet i sådana frågor känner inga gränser. Försvaga staten verkar vara viktigare än nästan allting annat. Herr talman! Sammanfattningen skulle kunna vara att när det gäller hyressättning så betyder regeringens förslag med utskottets markering en flexibel, smidig och effektiv hyressättning. Det betyder stöd till verksamheten och en öppen förhandlingsmodell i förhållande till oppositionens ovanifrånmodell. Vi vill skilja ut Specialfastigheter AB från Civitas. Men vi vill att bolaget långsiktigt skall ägas av staten. Vi vill förändra sammansättningen i styrelserna för både moder och dotterbolag i Akademiska Hus AB, men samtidigt se till att kunskap om universitet och högskolor garanteras.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

Herr talman! Först till det här med att reservationen skulle representera ett slags ovanifrånperspektiv. Det är litet märkligt. Jag förmodar att Bo Nilsson och jag är överens när det gäller synen på relationen mellan fastighetsägare och hyresgäster på den privata sidan. I Göteborg där vi ju får oändligt mycket mindre statliga kulturpengar än vad man får här i Stockholm tvingas många kulturföreningar att hyra av privata hyresvärdar som gärna tar ut rena ockerhyror. Jag och mitt parti - och som jag tror också Bo Nilsson och hans parti - är anhängare av en lagstiftning som stärker hyresgästernas position på denna mycket ojämlika marknad. Vad reservanterna vill - därvidlag får naturligtvis moderaterna, som är med på det här, tala för sig själva - är att det skall finnas något slags kriterium i slutänden, om man inte kommer överens. Jag skall upprepa min fråga. T.ex. Naturhistoriska museet och Fastighetsverket kanske inte kommer överens. Det drar ut på tiden, och hyresgästen vill luta sig mot den av utredningen föreslagna modellen, medan Fastighetsverket hävdar en marknadsbestämd motsvarighet till hur det brukar gå till på den privata sidan. Är Bo Nilsson beredd att redan i dag säga någonting om hur han tycker att man skall ställa sig, om den frågan kommer upp till regeringen? Jag trodde att poängen med att regeringen lämnar en proposition till riksdagen är att den vill veta om riksdagen anser att någon viss princip skall gälla vid sådana här konflikter. Det är också poängen med reservationens sista mening, där det anges att det är den hyressättningsmodell som hyresgästen föredrar som skall tillämpas.
Herr talman! Jag tycker att det är för tidigt att börja anvisa en modell nu. Den stora reform som vi gjort innebar att förhandlingssystemet förändrades. Jag tyckte att det var en acceptabel modell, och man bör få mer tid på sig innan man börjar reglera igen. Jag tror dessutom att det skulle vara väldigt svårt att redan nu börja tala om vilka som är ändamålsfastigheter och vilka som inte är det. Modellen behöver tid att mogna. Sedan får vi se om det behövs en omreglering. Det finns ett klart och tydligt besked om hur tvister skall regleras, Johan Lönnroth. Jag har stort förtroende för att regeringen, om det skulle uppstå en tvist, kan avgöra frågan. Det gäller inte minst med tanke på den markering som vi faktiskt gör. Johan Lönnroth var inne på att stärka hyresgästerna, och vi säger att man skall ta hänsyn till det önskemålet. Detta behöver dock inte betyda att man går in för en reglerad modell, där vi exakt skall tala om hur det skall gå till. Jag gillar inte det, utan jag tycker att den modell som nu har införts skall få en chans att fungera under en längre tid. För min del tycker jag alltså att vi skall fortsätta på det sätt som vi nu gör. Vi skall ge regeringen chansen att lösa de tvister som uppstår, och sedan får vi se om modellen är mogen för förändringar längre fram.
Herr talman! Bo Nilsson hade ändå inte en så stor tillit till regeringen. Han tyckte i likhet med andra socialdemokrater i utskottet att det behövdes ett särskilt tillkännagivande för att stödja hyresgästen. Jag undrar om det då inte hade varit bättre att litet mera konkret ange på vilket sätt vi skall stödja hyresgästen. Jag tycker att det bästa sättet är att säga att om man inte kan komma överens och om hyresgästen vill ha den modell som utredningen har föreslagit, skall i första hand den gälla. Det handlar alltså om litet olika tilltro till regeringen, oavsett vilket slags regeringen det kan tänkas bli. Jag tycker att vi i riksdagen skall ge litet fastare spelregler. Framför allt bör vi ge ett konkret stöd till institutioner av typen Naturhistoriska museet, som nu befinner sig i en mycket svår situation.
Herr talman! Jag tycker att tillkännagivandet är ett uttryck för respekt för den sexpartimotion som har väckts. Man tyckte tydligen inte att läget var så klart som det borde vara. Vi var beredda att ta hänsyn till den stora oro som fanns i de andra partierna genom att göra detta klarläggande tillkännagivande. Jag tycker för min del att det är fullt tillräckligt. Beträffande stödet till hyresgästerna har jag samma uppfattning som jag tidigare framfört, att vårt tillkännagivande inte bara är ett stöd till de sex partierna utan också till hyresgästerna. Genom detta tillkännagivande står vi kanske, Johan Lönnroth, på samma sida.
Herr talman! Jag är glad för det tillkännagivande som har gjorts. Man talar här om en dialog med hyresgästerna men inte om två likvärdiga parter. Jag tycker ändå att det hade varit bra om man hade varit så tydlig att man hade talat om vilken instans som skall avgöra en hyrestvist. Anledningen till att jag begärde ordet var att Bo Nilsson sade att någon talare tycks tro att det blir mer pengar till kultur. Jag vet inte vilken det skulle vara - jag har inte hört någon framföra något sådant. Däremot tror jag att det blir tydligare om man särredovisar budgetposterna, så att man ser vad som går till hyra och vad som går till verksamhet. Det blir då tydligare hur litet pengar som går till kulturverksamhet. I vissa fall blir det inga pengar alls till den, utan pengarna går till hyra och personal. Jag vill vidare göra det förtydligandet att jag är mycket kritisk till den rundgång som kommer att kvarstå i systemet. Man ger pengar till kulturen, och kulturen ger tillbaka pengarna till Fastighetsverket, som sedan ger dem åter till staten. Det är en rundgång, som jag tycker att banken tjänar mest på, inte kulturen.
Herr talman! Det var ju skönt att höra att Ewa Larsson är glad för tillkännagivandet. Det var litet grand avsikten med det. Frågan om vilken instans som skall lösa tvister tycker jag att vi har klargjort i vårt betänkande. Jag vill återigen säga att jag har stort förtroende att tvister kan lösas i samråd mellan hyresgäst, hyresvärd och regeringen, vilken såsom modellen nu ser ut ytterst har att lösa tvisterna. Vad jag menade med uttalandet om mer pengar till kultur var att om man tycker att Naturhistoriska museet eller någon annan kulturinstitution behöver mer pengar för sin verksamhet, är det mer renhårigt att ge ett ökat anslag till det än att sjabbla med avkastningskrav och sådant. Jag tycker att det är ett dåligt sätt att lösa en sådan här fråga. Därför tycker jag att vi skall hålla fast vid den modell som innebär stor flexibilitet och stora möjligheter för de berörda att lösa frågorna.
Herr talman! Jag tycker inte att det är att sjabbla med pengar när man säger att man är mycket kritisk till marknadsanpassad hyressättning för nationella kulturinstitutioner, för nationalmonument. Jag tycker att det är fel att de skall marknadsanpassas.
Herr talman! Jag vill beträffande anslagsgivning till sådana här verksamheter bara kort tillägga att man nu har bestämt sig för en modell för hur hyressättningen skall gå till. Om man tycker att en institution har för litet pengar, kan man lösa det problemet genom att öka anslaget. Jag tycker att det är en ren princip, och det är så det skall gå till.

Herr talman! Jag skall beröra justitieutskottets ansvarsområde, som här avser häkten och anstalter. Dessa byggnader är verkligen ändamålsfastigheter. Man kan inte använda dem till mycket annat än det som de är specialdesignade för. Trots det uttas marknadsmässiga hyror, vilket jag tycker är helt vansinnigt. I början av min tid i justitieutskottet var vi ute och besökte många verksamheter, och en ständigt återkommande synpunkt från kriminalvårdens anstalter och häkten var att det var vansinnigt att man där skulle betala så höga hyror. Det är också befängt att en statlig verksamhet skall betala till en annan statlig verksamhet, i det här fallet till Vasakronan, som äger dessa fastigheter. Då tänkte jag att det här måste jag jobba för att ändra på. Nu kommer det här betänkandet, och vi har också skrivit ett yttrande. Vilken reservation är då bäst, nr 1 eller 2? Målet i dem är detsamma. Vi vill inte ha marknadsmässiga hyror på ändamålsfastigheter av detta slag, sådana som har nämnts inom kulturområdet och dessa anstalter och häkten. Vi är inte nöjda med det som gäller i dag, Bo Nilsson. Det fungerar inte som det borde. Fast Bo Nilsson talar om flexibilitet och säger att det är smidigt och öppet är detta inte vad vi skulle vilja ha. Vi har kommit fram till att förslaget i reservation 1, som jag yrkar bifall till, herr talman, är det som skulle kunna avhjälpa problemet. Detta står emellertid inte i så hög grad i motsats till det som sägs i reservation 2. Skillnaden gäller vägen dit, men målet är detsamma. Det hade varit bra om så många som möjligt hade kunnat ena sig om en reservation. I så fall hade nästan alla partier kunnat stå bakom det förslaget. Det måste ju vara något fel, Bo Nilsson, när alla i oppositionen ser att det finns brister i systemet. Bo Nilsson säger att det behövs mer tid för nuvarande system och att ändringarna inte behövs. Men en förbluffande stor majoritet anser ändå att så är fallet. Blir hyrorna för dessa fastigheter lägre går det väl tyvärr inte till verksamheten, utan då blir det avdrag på anslaget i motsvarande del. Den här rundgången verkar ändå helt oövertänkt. Jag tycker därför att en bättre modell, som den utredningen har kommit fram till och som jag har fastnat för, skulle genomföras. Det måste ändå, Bo Nilsson, väcka en viss eftertanke när så många partier påpekar detta.

Herr talman! Jag trodde att det tillkännagivande vi har gjort visar på att detta faktiskt har väckt eftertanke. Vi har varit beredda att tala om att man skall ta hänsyn till hyresgästen. Vi har alltså lyssnat på er och också varit beredda att vidta åtgärder. Som jag ser det säger justitieutskottets yttrande faktiskt båda sakerna, både vad jag tycker och vad ni tydligen tycker. Det står som avslutning i yttrandet: "Utskottet vill mot den här anförda bakgrunden förorda att en ny hyressättningsmodell konstrueras för ändamålsfastigheterna med huvudsaklig utgångspunkt i utredningens förslag." Sedan fortsätter man: "Samtidigt vill utskottet, i enlighet med vad regeringen anför, understryka vikten av att största möjliga utrymme lämnas för parterna att förhandla fritt i alla frågor som rör drift och underhåll, m.m." Man säger alltså ja till båda sakerna. Utbildningsutskottets yttrande säger att regeringens modell är bra, att den är flexibel, att det är så man skall förhandla åtminstone tills vidare. Vår uppgift i finansutskottet ligger i att försöka samordna olika yttranden. Vi har då valt att göra det här tillkännagivandet för att tillmötesgå men ändå fortsättningsvis acceptera den modell som betyder flexibilitet och avreglering. Jag tycker för vår del att vi har gjort den sammanvägning som är nödvändig. Jag kan lägga till att Akademiska Hus har gjort en enkätundersökning om hur deras hyresgäster ser på den här verksamheten, och en mycket stor majoritet är nöjd med den utveckling som har skett efter reformen. Det är alltså här litet svårt att ha någon entydig åsikt. Möjligen går det för justitieutskottet, men för oss som skall sammanväga de olika synpunkterna tycker jag att det här är en bra balans.
Herr talman! Jag tycker det har framgått av dagens debatt att man inte kan göra enhetliga bedömningar över hela linjen utan att man kanske måste göra undantag för vissa områden. Vad gäller de verksamheter som ligger under justitieutskottets ansvarsområden handlar det inte om några nöjda hyresgäster. De är missnöjda och klagar, och då måste man ta de signalerna på allvar och undersöka varför det är på detta vis. Det skulle vara bra om det stod klart uttryckt att det vad gäller dessa fastigheter, som jag då representerar, inte skall vara någon marknadsmässig hyressättning, punkt slut. Också Ewa Larsson var inne på detta. Men som Johan Lönnroth säger måste det ändå finnas en beredskap för andra konflikter. Det är detta som fattas för att vi skall kunna bli helt eniga.
Herr talman! Det är precis det som Kia nu sade som är problemet, att man inte kan bedöma alla lika. Då är det väl rimligt att man har en diskussion i varje enskilt fall. Det är också därför vi har gjort det tillkännagivande som vi har gjort, nämligen att direktiven bör utformas så att de går ut på att fastighetsverksamheten är ett stöd till den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Jag tycker för min del att det är mycket tydligt. Jag skall inte hemfalla åt samma dåliga argument, att man kanske inte har förstått, men jag tycker för min del att det här är ganska tydligt.
Herr talman! Det som saknas i tillkännagivandet är att det inte skall vara fråga om några marknadsmässiga avkastningskrav. Det borde tydliggöras. Det är väl det som är tvistepunkten här.

Herr talman! Jag beklagar att jag blev något fördröjd till denna debatt, men jag får nu tillfälle att utveckla några synpunkter på ämnet. Jag noterade att Bo Nilsson hävdade att han förstått vad modellen om hyressättning innebär, och man får väl då ta honom på orden. När han då förespråkar propositionens förslag i det här avseendet innebär det att han även för framtiden vill bygga in de konfliktpunkter som vi har sett råda beträffande just hyressättning av ändamålsfastigheter. Regeringen tillsatte den högt kvalificerade utredaren för att komma fram med tydliga spelregler för hyressättningen av ändamålsfastigheterna. Det förslaget är mycket väl underbyggt och skulle ge förutsättningar för att hyresgästerna i sina relationer med Vasakronan eller Statens fastighetsverk skulle veta vad som gäller, att de, precis som Johan Lönnroth uttryckte det, skulle ha en viss trygghet i att den föreslagna hyressättningsmodellen skulle gälla om man inte var överens. Jag tycker inte Bo Nilsson har kommit med något riktigt argument som talar mot att man skulle kunna ha den ordningen. Jag noterar också att reservation 1 i praktiken tillgodoser reservanterna i utbildningsutskottet, kulturutskottets yttrande och justitieutskottets yttrande. Det är bara det att vi i reservation 1 har klargjort att den här modellen ligger till grund för relationerna i stället för att man så att säga går bakvägen genom ett särskilt beslut om sänkt avkastningskrav. Bo Nilsson påstod som sagt att han hade förstått hyressättningsmodellen. Vad som däremot framgick med önskvärd tydlighet var att han inte förstått vad som står i reservation 10 beträffande fastighetsinvesteringsbolag. Det handlar inte alls om frågan om försäljning av aktier i Vasakronan, utan det handlar, Bo Nilsson, om att skapa möjligheter för t.ex. Bo Nilsson och mig att investera i fastigheter utan att behöva köpa hela fastigheten. I praktiken är det en fråga om att vanligt folk skulle kunna få spara i fastigheter på samma sätt som de riktigt stora kapitalisterna i dag kan göra. Jag har väldigt svårt att förstå vilka argument Bo Nilsson kan åberopa mot att vi i vårt land skulle införa den formen, eftersom den har visat sig så framgångsrik i en del andra länder. Sedan kom Bo Nilsson in på frågan om försäljning av aktier i Vasakronan på marknaden. Att föreslå något sådant skulle tyda på en krämarmentalitet, sade Bo Nilsson. Jag tycker att Bo Nilsson borde vara litet försiktig med att fälla uttryck av den arten. Även om olyckan skulle vara framme och socialdemokraterna satt kvar i regeringsställning efter nästa val görs ju allmänt den bedömningen att socialdemokraterna kommer att föreslå en börsintroduktion av Vasakronan. Det är bara det att man inte gör det just nu inför valet. Om ett à två år skall alltså Bo Nilsson stå här och troligtvis inför Johan Lönnroth försvara ett regeringsförslag som gäller försäljning av aktier i Vasakronan. Då skall Johan Lönnroth komma ihåg hur Bo Nilsson här talade om att en sådan åtgärd skulle tyda på krämarmentalitet. Nu finns det ett antal partier som med rätta förespråkar att staten börsintroducerar Vasakronan och säljer aktierna och därigenom åstadkommer ett brett folkligt ägande. Till de partierna hör även Centerpartiet med anledning av en motion till vårbudgeten. Likväl har Per-Ola Eriksson, som vill vara socialdemokraterna till lags, avstått från att yrka bifall till det centeryrkandet i anslutning till detta ärende. Jag finner detta vara mycket anmärkningsvärt. De centerpartister som lyssnar till den här debatten borde kanske ställa sig frågan varför Centerpartiet inte ställer upp på reservation nr 6, som jag härmed vill yrka bifall till.

Herr talman! Lennart Hedquist inledde med att säga att man bygger in konflikter i den modell som vi har valt. Det är jag mycket förvånad över. Såvitt jag har förstått har ingen tvist hittills gått så långt som till avgörande av regeringen. Det uppfattar jag som att man i stort sett klarar av detta. Nu har Johan Lönnroth åberopat en tvist som möjligen kan bli föremål för avgörande av regeringen. Då tycker jag att den skall lösas på det sätt som denna modell anger. Jag utgår ifrån att detta med att bygga in konflikter bara var en felsägning av Lennart Hedquist. När det gäller att införa utredningsmodellen har jag försökt att förklara detta så gott jag har kunnat. Det är inte säkert att Lennart Hedquist hänger med på detta. Han har kanske en annan åsikt. Men man är ju inte tvungen att förverkliga alla utredningsresultat - det har t.o.m. jag smärtsamma erfarenheter av. Här har regeringen ansett att man vill avvakta och ge modellen en ytterligare chans. Fem år är en kort tid. Om man nu skall tala om brister i den tidigare modellen tror jag att det nu med de förtydliganden och tillkännagivanden som har gjorts tror jag att det finns förutsättningar för regeringen att ge direktiv till de verk och bolag som har att fastställa hyror och som är hyresgäster. De kan säkert klara ut detta på ett bra sätt. Det fanns kanske brister förra gången, men nu tror jag att man har rättat till dem. Sedan sade Lennart Hedquist någonting om att om olyckan skulle vara framme och jag sitter kvar, skulle jag bli tvungen att försvara det här förslaget. Men om några år kommer inte jag att sitta kvar här, eftersom jag lämnar riksdagen efter den här perioden. Men jag är säker på att mina kamrater också i fortsättningen framgångsrikt kommer att hävda den socialdemokratiska politiken.
Herr talman! Det är ju tur för Bo Nilsson att han slipper försvara en eventuell framtida socialdemokratisk proposition om en börsnotering av Vasakronan. Men det vore klädsamt av Bo Nilsson om han tog tillbaka yttrandet om att en börsintroduktion av t.ex. Vasakronan skulle tyda på en speciell krämarmentalitet. Skall det yttrandet tolkas som att regeringens åtgärd att försälja aktier i Nordbanken också var ett tecken på krämarmentalitet? Nej, jag tycker att man omöjligen, efter vad som har förevarit under de senaste åren, kan föra debatten på det sätt som Bo Nilsson försökte att göra. Beträffande hyressättningsmodellen är det allmänt känt att frånvaron av tydliga spelregler i fråga om ändamålsfastigheterna har orsakat konflikter eller embryon till konflikter, låt vara att de inte har förts upp till regeringens bord. Det är riktigt att man i grunden skall ha en marknadsprissättning på fastigheter och hyror. Men det är lika oriktigt att tillämpa detta in absurdum så att det blir ett internt spel inom staten för uttryckliga statliga ändamålsfastigheter. Och detta har den statliga utredaren påvisat. Han har framlagt en modell för hur hyressättningen beträffande dessa fastigheter bör ske. Regeringen har ju inte kunnat åberopa några rimliga argument för att inte följa den modellen. Jag tycker att Bo Nilsson har tydliga svårigheter att här argumentera för sin och regeringens åsikt.
Herr talman! Jag tycker inte alls att jag har några svårigheter att argumentera för modellen. För det första är det för tidigt att återinföra en reglering. För det andra har det inte varit några tvister som har behövt att gå till ett yttersta avgörande. Nu backade Lennart Hedquist och sade att det rörde sig om embryon - tidigare talade han om konflikter. Det börjar kanske likna sanningen. Då får man använda den modell som finns och försöka att lösa frågan genom regeringens avgörande. Jag tycker inte att det är vare sig konstigt eller svårt. Jag trodde att en marknadsorienterad hyressättning skulle attrahera Lennart Hedquist. Jag är litet förvånad över att det tydligen är reglering som skall gälla. Jag tycker att det finns litet av krämarmentalitet i det moderata samlingspartiet, och det står jag för. Det innebär ju inte att jag har rätt, men jag tror att det är så. Jag har ingen anledning att ta tillbaka någonting, utan jag står fast vid det som jag har sagt. Sedan får framtiden utvisa hur politiken blir i fråga om att försälja aktier av den här typen. Till sist: I reservation nr 10 står det faktiskt: "Dessutom bör FIB kunna fylla en viktig funktion på marknaden i samband med att statens kommersiella fastigheter, särskilt Vasakronan, skall börja avyttras samt i samband med försäljning av andelar i kommunala bostadsföretag." Visst står det så i reservation nr 10.
Herr talman! Det är riktigt, Bo Nilsson, att fastighetsinvesteringsbolag skulle bl.a. underlätta för vanligt folk att köpa andelar i Vasakronan om man införde den möjligheten. Men fastighetsinvesteringsbolag skulle framför allt ge vanligt folk möjlighet att investera i vanliga fastigheter, någonting som i dag inte förekommer i t.ex. fastighetsbolagen på börsen. Jag har svårt att förstå varför Bo Nilsson förmenar vanligt folk att äga andelar i fastigheter på det sättet. Bo Nilsson får gärna kasta ur sig att det föreligger en krämarmentalitet hos Moderata samlingspartiet om han tycker det. Vad det skulle grunda sig på är för mig obegripligt. Men Bo Nilsson sade att tanken på att försälja aktier i Vasakronan tyder på en krämarmentalitet. Då är min fråga: Vad är skillnaden mellan att sälja aktier i det statliga Vasakronan, ett fastighetsbolag som staten äger, och att sälja aktier i t.ex. Nordbanken, en bank som staten innehar många aktier i? Jag har svårt att inte dra den parallellen. Jag tycker att det är väldigt egendomligt att Bo Nilsson talar om krämarmentalitet när man vill sprida ägandet till vanliga människor som vill spara i aktier. Jag förstår däremot att Bo Nilsson kan känna en viss glädje i att Centerpartiet vill vara så till lags i frågan att man inte ens yrkar bifall till sina egna förslag.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

Dock är det sällan som de små aktieägarna får något verkligt inflytande över fastighetsmarknaden. Därför är det viktigt att staten håller fast vid viktiga fastigheter och att de, kanske jag t.o.m. skall tillåta mig att säga, blir mer aktiva som ägare.

Herr talman! Regeringens proposition 154 om förvaltning av statsskulden gör det lättare för riksdagen att sätta upp mål för statens upplåning. Propositionen skapar större klarhet i beslutsbefogenheter, vilket är en förutsättning för att demokratin skall fungera. Det är också bra att utskottet ser till att regeringens årliga utvärdering av statsskuldsförvaltningen kommer tidigare, så att riksdagen kan behandla frågan under våren. Min kritik i motion Fi64 gäller förslaget i 5 § lagen om statens upplåning, att statsskuldsförvaltningen skulle underordnas de krav som penningpolitiken ställer. Om ändringen i grundlagen går igenom efter valet, får Riksbanken rätt att själv besluta om penningpolitiken utan några demokratiska hänsyn. Jag anser att det är viktigt att regering och riksdag behåller makten över statens upplåning och inte tillåter en handfull oavsättliga bankdirektörer i Riksbankens direktion att styra sig. I min motion nämner jag att staten kan vilja ta upp lån för att säkerställa rätten till arbete, enligt regeringsformens portalkapitel om statsskickets grunder och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vidare kan staten behöva satsa stora resurser för att underlätta omställningen till ett kretsloppssamhälle, i enlighet med FN-konferensen i Rio 1992. I motionen nämner jag metoder, vilka vi väl känner till, för staten att genom lag själv förvalta en lämplig del av det kapital som allmänheten anförtrott banker och försäkringsbolag. Jag för också fram tankar från Kåre Olsson i Skattungbyn i Orsa om hur kommuner med statens hjälp skulle kunna bygga upp lokalt styrda småföretagarfonder för produktiva investeringar. Finansutskottet påpekar helt riktigt att den ordning som jag förespråkar i motionen har stora likheter med den kreditpolitiska reglering som tillämpades fram till mitten av 1980-talet. Alltfler börjar nu ifrågasätta de häftiga ekonomiska förändringar som Kjell-Olof Feldt fick oss alla med på.

Kjell-Olof Feldt påstår att dåvarande statsminister Palme, som var upptagen av privata bekymmer, sade: "Gör som ni vill. Jag begriper ändå ingenting." Nyligen har Ingvar Carlsson i en TV-intervju framfört tvivel på att kreditavregleringen var av godo. Då kan man ju fråga sig om Sverige, som regering och riksdagspartier påstår är ett självständigt land, har någon möjlighet eller ens rätt att ändra ett beslut som riksdagen fattat, om vi kommer fram till att det var felaktigt. Utskottets svar är ett klart nej på den frågan. Jag citerar: "Med avskaffad valutareglering och EU medlemskapet är en kreditpolitisk reglering av det slag motionären förespråkar inte längre möjlig att upprätthålla." Riksdagen vägrade emellertid att ge upp kronan och Riksbanken för att låta sig anslutas till valutaunionen, den tredje fasen i EU:s ekonomiska och monetära union, fastän vi nog egentligen var tvingade till det. Genom att acceptera Maastrichtfördraget har vi godkänt EMU. De två första faserna av EMU är införlivade och medförde just kreditavregleringar och förbud för staten att låna i Riksbanken. Juridiskt är vi bundna att acceptera också den tredje fasen, men eftersom vi inte vill, godtog EU detta med en del politisk fingerfärdighet. Jag anser att vi skall fatta självständiga beslut som gäller också de två första EMU-faserna, eftersom det annars blir svårt att inte också glida in i den tredje fasen. Om vi redovisar goda motiv som har starkt folkligt stöd, kan vi lugnt avvakta EU:s förmodade protester och se vad som händer. Vi borde ha lärt oss att EU är ett politiskt samarbete mellan stater som ändå fortfarande anser sig vara självständiga. Sverige varken påverkar eller väcker respekt genom att vara följsamt till allt som EU-byråkratin hittar på. Från finansministern får vi höra att när vi nu står utanför valutaunionen är det ännu viktigare att vi har en stark ekonomi. Jag instämmer, men anser inte att vi någonsin får en stark ekonomi om vi rättar oss efter EU:s ekonomiska politik. Konvergenskraven är bara meningsfulla för dem som tänker ha en gemensam valuta och centralbank och som anser att ett stabilt penningvärde är viktigast av allt. Detta är alltså inte Sveriges väg. EU:s ekonomiska politik har inte lyckats lösa det helt överskuggande problemet, nämligen arbetslösheten. Riksdagen får nu för tiden mycket väl utformade faktapromemorior från Regeringskansliet om Europeiska kommissionens förslag. Fackutskotten kan därigenom uppfylla riksdagsordningens krav att på ett tidigt stadium sätta sig in i vad som kommer att beslutas i Bryssel för att kunna påverka regeringens förhandlare. I promemorian från den 25 maj i år beskrivs det blivande överstatliga EU-beslutet om allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken. Den 15-16 juni kommer statsministrarna i Europeiska rådet att behandla dessa riktlinjer. Ekofinrådet kommer så under juli månad med kvalificerad majoritet - alltså överstatligt - att anta dem. Vad innehåller de då? Jo, fokus i den gemensamma ekonomiska politiken är att uppnå en varaktig konvergens. Därför skall man bl.a. hålla nere lönerna. Det kallas för en gynnsam löneutveckling. Man skall driva prisstabilitet till deflationens rand. Budgetbalansen är väldigt viktig. Man skall reducera statsskulden, minska statsutgifter och skatter. Det är tummen ned för sänkt arbetstid lagstiftningsvägen. Något som är väldigt viktigt för oss som vill ha en annan väg när det gäller arbetslöshetsbekämpning, det står klart och tydligt: De nationella handlingsplanerna för sysselsättning skall vara förenliga med dessa allmänna riktlinjer. Kommissionen siktar alltså på en gemensam ekonomisk politik för alla länder i valutaunionen. Men också vi, som har vår frihet utanför, skall följa rekommendationerna, bl.a. skall vi gå med i EU:s växelkurssamarbete, ERM2. När vi tillhörde ERM1 ledde det till det katastrofala kronförsvaret 1992. Så länge vi står fria från valutaunionen kan man emellertid bara försöka att övertala oss, inte ålägga eller utkräva böter av oss, som man kan göra av dem som är med. För att varaktigt klara oss som självständig nation är det viktigt att vi arbetar fram en ekonomisk politik som leder till önskvärda mål för människor och näringsliv. Tvärtemot vad EU säger talar det mesta för att en stor och stark offentlig sektor är framtiden i det postindustriella samhället. Marknaden är ju dålig på kultur, allas vård, skola och trygghet. Kraftiga lönelyft behövs för de många människorna, så att företagen får köpstarka kunder och en god hemmamarknad. Enligt uppgift är lönernas andel av företagens inkomster lika liten som i början av seklet. Det kan verkligen ifrågasättas om storföretagen använder det enorma överskottet av produktionen på ett vettigt sätt. Alla skulle nog må bättre om storföretagen fick dela med sig mer till löntagarna. Jag anser att det är utomordentligt lämpligt att kronan fortsätter att flyta. Inflationen får självfallet inte bli okontrollerbart hög, därför att då fungerar inte kronan längre. Deflation, som vi tenderar att ha nu, är emellertid både onödig och förödande. Staten, herr talman, skall alltså inte underordna sig Staten skall genom en självständig ekonomisk politik där man inte drar sig för budgetunderskott och upplåning när det behövs främja den starka ekonomi som är nödvändig när vi tackar nej till valutaunionen.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande, FiU29. Jag kan konstatera att det inte finns några reservationer till detta betänkande. Däremot finns det en motion från just Birgitta Hambraeus. Jag skall fatta mig mycket kort vad gäller den biten och inledningsvis säga att betänkandet ger förslag till en ansvarsfördelning som kan sammanfattas med att riksdagen fastställer statsskuldspolitikens mål. Regeringen anger årligen riktlinjer för statsskuldsförvaltningen och utvärderar årligen resultatet av statsskuldsförvaltningen. Riksgäldskontorets styrelse ger till regeringen förslag om riktlinjer och verkställer givna mål och riktlinjer samt ger underlag till regeringens årliga utvärdering när det gäller det här. Betänkandet skiljer sig från propositionen på en punkt. För att den här handlingen skall kunna hanteras under vårriksdagen föreslår vi en tidigareläggning till den 25 april. Utskottsmajoriteten har i sin helhet tyckt att det är bra. Man slipper en motionsomgång till och man kan klara av det under vårriksdagen på det sätt som anges. Vidare kan man säga om det här betänkandet att statsskuldspolitiken har som långsiktigt mål att minimera kostnaden för statens upplåning. Samtidigt lyfter man också fram risktagandet i statsskuldsportföljen. Man värderar alltså också in vilken risk man sätter när man placerar statsskulden på det sätt som man gör. Till sist vill jag kommentera litet grand annat. Jag skall inte kommentera det som Birgitta Hambraeus sade, för det finns mycket i hennes anförande som jag inte delar hennes uppfattning om. Vad beträffar motionen kan man konstatera att det inte är möjligt att uppnå det som Birgitta Hambraeus föreslår. Det förutsätter och kräver att det på nytt blir den kreditpolitiska reglering som tillämpades in på 80-talet. Däremot vill jag ta vara på detta tillfälle, det sista då jag debatterar med Birgitta Hambraeus. Om det inte är hennes sista debatt i kammaren så är det väl ändå en av de sista. Då vill jag ändå visa min uppskattning för det rakryggade sätt som Birgitta Hambraeus har fört fram sin synpunkt och sin inställning till EU-frågan, EMU osv. på. Även om jag inte delar hennes synpunkter tycker jag ändå att Birgitta Hambraeus på ett rakryggat sätt har fört fram sina synpunkter i frågan. Det vill jag framföra min stora beundran för.
Herr talman! Jag vill tacka Sven-Erik Österberg för hans vänliga ord. Jag känner mig glad över att höra dem. Tack för det! Han säger att riksdagen nu kan fastställa målen för statsskuldspolitiken. Det är just det jag tycker att det är så viktigt att man slår fast här. Men jag har i mitt anförande, och också i min motion, nämnt ett antal mål som jag tycker vore önskvärda. Min fråga är då: Har vi den möjligheten i Sverige? Är vi fortfarande ett fritt land? Skulle vi ha möjlighet att lägga fast dessa mål eller andra mål som EU inte gillar? Har vi fortfarande den makten? Det är min första fråga. Sedan säger Sven-Erik Österberg att det inte är möjligt med samma kreditregleringar som på 80-talet. Då skulle jag vilja säga att det kanske inte är önskvärt att ha exakt samma sorts kreditregleringar som på 80 talet. Men min poäng är att jag vill nämna att det i alla fall inte är så länge sedan som vi hade större makt över vår egen ekonomi. Man kunde tänka sig andra, mer moderna, kreditregleringar. Min andra fråga är då: Skulle Sven-Erik Österberg vara villig att godkänna att riksdagens mål innebar kreditregleringar som passar in i ett modernt samhälle även om EU skulle misstycka?
Herr talman! Frågorna kanske går litet grand i varandra när det gäller det här med mål osv. Jag vet att Birgitta Hambraeus hela grundsyn kommer sig av ett avståndstagande mot EU. Hon tycker att man kan töja gränserna maximalt - och kanske mer än maximalt - gentemot de regler som gäller inom EU på det här sättet. Om man nu är med i sådana samverkansorgan som EU innebär det fördelar. Det kan inom vissa områden också innebära nackdelar. Det får vi acceptera. Man kan inte som de kanske mest kritiska EU motståndarna säga: Vi struntar i EU:s mål. Det är bra med det som gagnar Sverige. Men sedan är det vissa saker som vi tycker att vi får bestämma mindre om. Då skall vi strunta i vad EU säger. Det tycker inte jag är en ansvarsfull politik om man ändå är med i ett sådant här ansvarstagande. Sedan kan det alltid diskuteras vilka regler vi talar om. Det är klart att vi alltid kan sätta upp vissa mål som tangerar gränserna mot EU. Jag förutsätter att även Riksbanken kommer att föra frågan om målsättningen på ett ansvarsfullt sätt som gagnar Sverige på bästa sätt. Något annat kan jag inte säga att jag kan tänka mig att Riksbanken kommer att göra. Därför tycker jag också när det gäller den andra fråga som Birgitta Hambraeus ställer till mig att det är klart att Sverige skall ha en egen hållning så långt som möjligt. Men jag tycker också att vi skall vara respektfulla om vi går in i ett samarbete och det finns ett regelsystem. Då tycker jag att vi skall ha respekt för de regler som gäller. Vi skall inte ha som första anslag att försöka obstinera mot de regler som finns. Däremot skall vi vara med och påverka så att det går i vår riktning och på det sätt som vi tycker. Där tycker jag att vi skall vara väldigt aktiva.
Herr talman! Jag ser ändå en liten öppning här. Sven-Erik Österberg menar att det kanske ändå är lämpligt att vi försöker tänja gränserna. Jag tycker att det skall vara ett schyst samarbete mellan länder. Jag tycker aldrig någonsin att Sverige skall göra något som plågar andra länder eller skaffar oss välstånd på andra länders bekostnad. Men låt oss säga att vi märker att vi lämnade över makt till EU på ett sätt som faktiskt stör vårt eget land och hindrar vårt eget land att nå de mål som vi tycker är väsentliga. Låt oss säga att vi skulle kunna sätta upp de målen igen och börja arbeta för att verkställa dem utan att det på något sätt störde andra länder. Då kan jag inte se annat än att vi också borde göra det. Jag tror också att det finns tillräckligt förnuftiga människor i Tyskland, Frankrike, Benelux, Italien och alla de andra länderna för att faktiskt tillåta oss detta. Man skulle kunna tillåta sig ett Europa som var mångfaldigt, som prövade olika modeller, som sade att det här trodde vi skulle gå bra, men det visade sig att vi inte klarar vår arbetslöshet om vi vill göra så och så. Nu prövar vi detta. Vi får se vad EU säger om det. Det skulle inte förvåna mig om de säger: Det kan vara ett intressant experiment. Sätt i gång! Sverige är ju alldeles för bleksiktigt och högaktningsfullt där nere, vad jag förstår, för att kunna väcka respekt och påverka. Men jag vill avluta med att säga att jag ändå såg en viss öppning i att Sven-Erik Österberg sade att vi bör kunna tänja gränserna och inte vara bäst i klassen på att anpassa oss till det som missgynnar oss själva.
Herr talman! Vad jag menar med att tänja gränserna är väl kanske just det som Birgitta Hambraeus avslutar med. Vi skall ha respekt för regler osv. Men det föreligger också tolkningar i fråga om vissa saker. Ibland kan jag också personligen tycka att vi kanske tidigare än andra länder, som varit med väldigt länge i EU, har anpassat oss mer än väl till många saker allmänt sett vad gäller EU-frågan. Där tycker jag faktiskt att vi ibland kan ha en litet snävare hållning och hålla litet mer på oss själva utan att för den skull obstinera mot EU-samarbetet. Vi visste ju att inträdet i EU innebar att vi lämnade ifrån oss beslutanderätt i vissa frågor. De avgörs på ett annat plan än den vanliga i Sveriges riksdag. Det var vi ganska medvetna om. Men majoriteten av svenska folket tyckte att detta trots allt medförde fördelar till vårt land som gagnar landet på sikt. Vi minns ju hela EU-debatten och den diskussion som var då. Det var vi medvetna om. Men jag tycker precis som jag sade att när det gäller regler kan vi ibland hålla litet mer på oss själva när det gäller EU.

Herr talman! Äntligen har regeringen kommit till skott när det gäller införandet av gruppregistrering i mervärdesskattesystemet. Men in i det sista strular och hindrar regeringspartiet marknaden att få del av de nya bestämmelserna. Den företagsovänliga attityd som socialdemokraterna är kända för kommer även till uttryck i detta betänkande genom att man inte tillåter bank och försäkringsväsendet att få börja tillämpa de nya reglerna med verkan från den 1 juli i år. Återigen framkommer med stor tydlighet socialdemokraternas osjälvständighet i riksdagen i förhållande till regeringen. Partiet saknar den flexibilitet som behövs för att kunna regera ett land. Det politiska ledarskapet lyser med sin frånvaro i fråga efter fråga och framkommer även i en så liten, men viktig, detaljfråga som den vi i dag behandlar. Genom att fördröja reformen ett halvår orsakar ni den finansiella sektorn i Sverige en mängd onödiga problem. Medborgarna får, som vanligt, stå för notan. Riksskatteverket, som har den praktiska erfarenheten ute på fältet, har rekommenderat Finansdepartementet och regeringen att gå den finansiella sektorn till mötes i denna för branschen viktiga fråga. Trots detta motsätter sig socialdemokraterna denna förändring och lutar sig i stället mot övriga vänsterpartier i riksdagen. Det socialdemokratiska ställningstagandet i denna fråga är ytterligare ett exempel på att Sverige inte har råd att gå kräftgång in i det nya århundradet. Sverige behöver i stället ett företagarklimat som skapar förutsättningar för nya, riktiga jobb. Ekvationen går nämligen inte ihop att allt färre skall försörja allt fler. Det är endast en moderatledd regering som har förmåga att förnya Sverige och skapa förutsättningar för de nya, riktiga jobben inom den privata sektorn och därmed ge de hundratusentals människor i vårt land som saknar ett riktigt jobb framtidshopp och möjlighet att med frimodighet inträda i det nya århundradet. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att Socialdemokraternas företagsovänliga attityd ånyo kommer till uttryck genom Ulla Wester-Rudins anförande. Jag beklagar att Socialdemokraterna avvisar en tillväxtfrämjande politisk förnyelse i Sverige, som är förutsättningen för att skapa nya jobb i den privata sektorn och därmed säkra framtidens välfärd.

Herr talman! Ulla Wester-Rudin efterlyser oppositionen, för att vi skall förtydliga vad som står i reservationen. Jag tyckte kanske från början att den relativt långa reservationen var tillräcklig för att förklara vad vi menar, med våra 71 rader. Vi är inte på något sätt motståndare till den här reformen, men vi tycker att regeringen skulle ha kunnat vara litet mjukare i kanten mot de företag som befinner sig i en situation med en stor omställning. Vi tycker att ni är mycket stelbenta, ja, nästan på gränsen till strakbenta, i det här sammanhanget. Detta försöker vi påpeka i olika sammanhang. Det är viktigt att kunna vara tillmötesgående i ett förändringsskede, när en bransch själv är i det stora förändringsskede som den just nu är. Därför har vi opponerat oss igen mot regeringens stelhet i denna typ av frågor.

Herr talman! Det här betänkandet handlar om aktiebolagets organisation m.m. Det är bra att ansvarsförhållandena inom företagen tydliggörs och skärps. Förslagen i föreliggande betänkande tar sikte på det. Det ökar möjligheterna att utkräva ansvar av försumliga bolagsföreträdare. Där har det funnits klara brister. Det är också viktigt att stärka möjligheterna för att små aktieägare skall få inflytande. I dag är det obefintligt. Det är de stora giganterna som gör i stort sett vad de vill och kommer överens om. En decentraliserad ansvarsfördelning och beslutsordning är till fördel för engagemanget, för företagsamheten och därmed näringslivsutvecklingen. Decentraliseringslinjen i beslutsfattandet markerar tydligt den inriktning som Centerpartiet står för. Steg i den riktningen tas i och med att beslut tas i den riktning som betänkandet och propositionen anger. Det är inte tillräckligt. Centerpartiet vill gå längre. Det kan göras mer för att stärka ansvar och inflytande för ett flertal och motverka möjligheter till försummelse för ett mindre antal. Beredning av styrelseval är en sådan fråga. I dag är det inte sällan som styrelseordföranden själv plockar in de styrelseledamöter han - det är oftast en han - vill se omkring sig som lojala redskap. Kompisskapet utvecklas, och vi får en elit som växlar styrelseuppdrag med varandra. Det är inte bra för demokrati, ansvar och engagemang. Beredningsprocessen runt styrelsevalen bör därför formaliseras och breddas för att insyn och inflytande över styrelseval till en aktiebolagsstyrelse vidgas. Aktiebolagslagen innehåller inte några regler om hur ett styrelseval skall beredas. Inte heller finns i betänkandet eller i förslag från regeringen någon skärpning för att vidga inflytandet i beredning av styrelseval. Det är en klar brist. Får jag fråga majoriteten om det inte är lika viktigt att ha bred insyn i processen runt styrelseval till en bolagsstyrelse som det är att ha insyn i styrelseval till en kommunal församling eller en föreningsstyrelse. Skall vi ha en slags demokrati i föreningsliv och samhälle och en annan inom aktiebolagsvärlden? Är det socialdemokratisk syn på demokrati? I bolagen skall demokratin inte få släppas loss. Där skall vi ha ett slutet system. Är det så, Carin Lundberg? T.o.m. Börskommittén har uppmärksammat att det finns brister i demokratin vid utseende av styrelserepresentanter i bolagsstyrelser och utfärdat vissa rekommendationer. Men lagstiftaren, dvs. regeringen, sitter still i båten. Det är förvånande. Från Centerpartiet vill vi inte göra skillnad på demokrati mellan samhällets verksamhet och bolagsstyrelsernas slutna styrelserum. Vi vill öppna de slutna dörrarnas system. På samma sätt som val av styrelse bereds i föreningsliv och samhällsorgan genom en valberedningskommitté bör samma princip gälla vid val av bolagsstyrelse. I varje fall borde den rekommendation som Börskommittén förordar bli lagfäst. Utskottet ser här hindren och inte möjligheterna. Ett minimikrav borde vara att information om den föreslagna styrelsens sammansättning, liksom om de föreslagna personernas övriga uppdrag, bör lämnas redan i kallelsen till bolagsstämman. Det tar vi upp i reservation nr 2. Det är en förutsättning för att i varje fall de mindre aktieägarna skall ha en rimlig möjlighet att i dessa frågor förbereda sitt ställningstagande på bolagsstämman. Ett sådant förslag borde vara naturligt att lägga för en socialdemokratisk regering. För att spara tid yrkar jag bifall endast till reservation nr 1 när det gäller frågan om hur styrelseval skall kunna demokratiseras. När det gäller att ytterligare decentralisera inflytande och ansvar vill jag vidare kort peka på ytterligare förslag som vi från Centerpartiet lagt. Vi vill undanröja det Moment 22 som finns i nuvarande lag om möjligheten för en liten aktieägare att få ett ärende anhängiggjort och behandlat på bolagsstämman. Vi vill också tydliggöra en styrelses beslutsförhet i lagen. Herr talman! I det nya lagförslaget stärks revisorernas möjlighet att förhindra brott. Skyldigheten att agera vid misstanke om brott lagfästs. Det är bra. Revisorerna får bl.a. en skyldighet att rapportera om hur ett företag betalar skatter och avgifter. Men där tar skyldigheten slut enligt förslaget. Vi tycker att revisorernas skyldighet bör stärkas ytterligare. Benägenheten att hysa brottsmisstanke kan vara lika stor oavsett vilken typ av betalningsförsummelse det är. Därför bör revisorerna få en skyldighet att rapportera i de fall ett bolag inte betalar skulder av väsentlig betydelse i rätt tid, oavsett vilken skuld det är fråga om. Vilka sakskäl finns från majoritetens sida för att göra skillnad på skatteskulder och andra skulder? Kan inte brotten och försummelserna vara lika stora oavsett vilken typ av skuld det är fråga om? Slutligen vill jag ta upp sanktionsmöjligheter. Det är en viktig preventiv åtgärd när det gäller att förhindra brott. Brott skall aldrig löna sig, men enligt aktiebolagslagen skall de det. Inga sanktionsmöjligheter finns. Det är mycket märkligt. Här kan oseriösa bolagsföreträdare fortsätta verksamhet sedan aktiekapitalet förbrukats, iscensätta bekvämlighetskonkurser och bedriva brottslig verksamhet till men för andra småföretagare, underleverantörer, enskilda och allmänhet som drabbas utan att några straffpåföljder finns stipulerade i lagen. Här bör ett utredningsarbete omedelbart komma till stånd i syfte att utforma sanktionsregler som ett verkande instrument som förhindrar brottslig verksamhet i stor omfattning. Det är inte bra för företagsamheten. Det är inte bra för den allmänna moralen. Det är inte bra för någon att brott inte beivras med sanktioner. Majoritetens argumentering för avslag tar sikte på att detta skall täckas in i brottsbalken.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

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till reservation nr 18. Det gäller punkt 21 om revisors skyldigheter vid brottsmisstanke. I övrigt har vi gjort ytterligare några reservationer i utskottet, och dem står vi fast vid, men vi kommer för tids vinnande bara att yrka bifall till reservation 18. Under hela 90-talet har vi arbetat med att ändra på, modernisera och med omvärlden synkronisera aktiebolagslagen. Nu senast har det gjorts en översyn när det gäller styrelse, verkställande direktör, stämma och revisorer. Det har resulterat i propositionen Under hösten 1998 beräknas det komma ett slutbetänkande, varefter vi får en ny aktiebolagslag. En av utgångspunkterna vid denna översyn har varit att aktiebolagslagen skall främja en aktiv ägarfunktion i företagen. Lagen har tagits fram under olika regeringar, men det har varit stor enighet i utredningen om att ägandet har en stor betydelse. Vi har inte minst under de senaste årtiondena sett hur större möjligheter till inflytande på ägarsidan har skapat förutsättningar för framgångsrika företag. Ägarna skall övervaka sina investeringar genom att hålla sig underrättade om hur företaget utvecklas, och de skall försöka att påverka verksamheten. Företagens ägare bidrar på så sätt till att resurserna i enskilda företag och i näringslivet som helhet utnyttjas så effektivt som det är möjligt. Ägare som tar ansvar för företagens och näringslivets utveckling är därför ett viktigt inslag i en fungerande marknadsekonomi. Genom regler som främjar en aktiv ägarfunktion i företagen skapas största möjliga förutsättningar för en fortlöpande och snabb anpassning av företagens organisation och verksamhet till förändringar i omvärlden och för en dynamik i näringslivet. Regler med denna inriktning är därför till nytta för såväl det enskilda företaget som för näringslivet i stort. Jag sade att vi har varit överens om tagen och om det väsentliga i att skapa ett decentraliserat inflytande i företagen med olika funktioner. Jag skulle vilja passa på tillfället att säga att det är viktigt att vi fullföljer dessa tankar och idéer i den övergripande lagstiftningen inom näringslivet. Här har vi försummat - jag hoppas att det skall bättra sig - att se efter hur man ökar inflytandet från ägarna när de uppträder i egenskap av borgenär i samband med att andra företag misslyckas. Jag skulle vilja säga att konkursbolagen är intressebolag för ägarna i de företag som har fordringar i dessa bolag. Det förs vidare diskussioner om att ett företag som har misslyckats i samband med konkurs skall kunna återgå till och fortsätta sin verksamhet utan att man skall behöva döda och likvidera företaget, om det kan rehabiliteras och aktiekapitalet kan återställas. I de sammanhang då man lägger ut olika funktioner på olika personer är det viktigt att se till att revideringen och analysen av hur företaget har fungerat verkligen handläggs av kunniga personer. Det sägs ofta av de mindre företagen att detta är en stor kostnad. Men vi har bedömt det som väsentligt att kvalificerat folk sköter om revisionen. Detta gäller då man har rätt att driva företag utan personligt ansvar och alltså har rätt att enbart ty sig till det aktiekapital som är satsat och den förmögenhetsmassa som företaget representerar. Vi har lagt fram en reservation om hur dessa revisorer skall agera då de upptäcker eventuellt brottsliga felaktigheter. Majoriteten har gått på linjen att revisorn skall ha en skyldighet att anmäla, såvida inte företaget eller de som har begått det eventuella felet har ekonomiska resurser att klara ut det hela. Vi upplever att man inte skall binda upp revisorn på detta vis, och vi tycker inte heller att de som till äventyrs är ekonomiskt starka skall kunna klara sig från eventuella felaktigheter. Med tanke på att vi kräver en kvalificerad revision i företaget anser vi att man också kan förvänta sig att revisorn fungerar på ett sådant sätt att han tillvaratar de samlade intressena. Det är till gagn för företaget, borgenärerna och alla andra. Vi är med på att revisorn då också skall ha det vapnet att han kan bryta sekretessen som han är ålagd. Men det skall inte vara en skyldighet för honom att bryta sekretessen. Där skiljer vi oss åt. Jag uppehåller mig vid detta därför att jag tycker att det är väsentligt när man skall se hur arbetet skall fungera. Det sägs ofta att det är så mycket gangstrar i företagen. Efter att ha levt tillsammans med företagare och med tusentals konkurser där jag har varit förvaltare kan jag säga att det stora, övervägandet antalet är hederliga och hyggliga människor. Sedan finns det en grupp som inte är hederlig. Bekymret är att resurserna från statens sida inte har lyckats åstadkomma ett effektivt sätt att få de här människorna lagförda. Efter 90-talets stora konkursbekymmer finns det fortfarande 6 000 outredda brott i dag. Där skall man satsa resurser. Men man skall inte omöjliggöra för dem som är hederliga och hyggliga att gå in och verka i företag genom att göra regler som definitivt motverkar en expansiv lust och verksamhet under seriösa förhållanden. Detta tycker jag mig finna i vissa av de tankar och idéer som är framförda i form av reservationer. I utredningen har vi från alla partier varit överens om praktiskt taget allt. Den enda diskussionen var den på revisorsidan som jag nämnde precis nu. I övrigt har det inte framförts invändningar från de olika partiföreträdarna under den utredning som har varit. Jag ser fram emot att vi få en ny aktiebolagslag och att den följs upp av nya lagar av generell art som främjar näringslivet och det egna initiativet under ansvar. Jag yrkar med det anförda bifall till den reservation som jag angav inledningsvis.

Herr talman! Betänkandet handlar om aktiebolagets organisation. Det kan ju förefalla både svårt och tekniskt, och egentligen av intresse bara för specialister. Men jag menar att inget kan vara mer fel. Aktiebolaget är faktiskt näringslivets viktigaste företagsform. Det är en angelägenhet för många direkt berörda, exempelvis aktieägare, styrelseledamöter, verkställande direktörer, arbetstagare och borgenärer. Eftersom det finns ett sådant brett intresse kring den här frågan bör också saken behandlas. Min utgångspunkt är att aktiebolagslagen är i stort behov av en modernisering, inräknat den viktiga harmoniseringen med EU. De nu aktuella lagförslagen från regeringens sida är i princip överensstämmande med EU-direktiven. Jag tycker därför att de i huvudsak kan godtas - dock med några viktiga förändringar på som jag tycker strategiska områden. Det gäller ledningsorgan, minoritetsskydd och revision. Herr talman! Jag börjar med att tala om att det behövs bättre ledningsorgan. Aktiebolagets ledande roll spelas naturligtvis av styrelsen. Därför måste man ställa stränga krav på styrelsens ledamöter. Lagförslaget är i behov av skärpning på flera punkter. Först och främst - och det är naturligtvis grundläggande - måste valet av styrelse göras mycket noggrant och dessutom i öppna former. Jag menar att det är särskilt viktigt med hänsyn till det nuvarande breda, och kanske allt bredare, aktieägandet. Därav följer att en nomineringskommitté bör bereda frågan om styrelsevalet - i varje fall i marknadsnoterade bolag. För att göra det extra noggrant och omsorgsfullt skall det redan i kallelsen finnas en presentation av den föreslagna styrelsen inklusive kandidaternas andra uppdrag. Presentationen bör gälla i alla bolag - av praktiska skäl möjligen med undantag av de allra minsta. Därutöver bör styrelsens skadeståndsansvar skärpas. Det gäller att öka ledamöternas intresse, men också deras ansvar. EU är inne på samma skärpta linje. Jag tycker att riksdagen bör uttala sig för en skärpning i princip när det gäller ledamöternas skadeståndsansvar för vad de gör och inte gör i bolagsledningen. Den svenska positionen på den här punkten bör fastläggas redan nu. Utformningen i detalj får naturligtvis ske under det kommande EU direktivarbetet. Våra svenska förhandlare via Regeringskansliet bör veta vilken den svenska positionen är. Utöver dessa frågor som gäller ledningsorgan vill jag särskilt att man uppmärksammar de kommunala bolagen. I princip bör samma regler gälla. Man hävdar ju ständigt att samma regler bör gälla för vanliga bolag på den privata marknaden, kommunala bolag och även bolag inom landstingen. Då bör också de s.k. jävsreglerna gälla. Jäv är i princip oacceptabelt oavsett form och sammanhang. Det gäller också ställföreträdarjäv. Men här görs ett viktigt och obegripligt undantag i lagstiftningen: S.k. ställföreträdarjäv skall inte gälla kommunala bolag. Ett kommunalråd skall alltså inte bara sitta och ha huvudinflytandet i kommunalstyrelsen, utan han eller hon skall också kunna sitta i en mängd andra bolag även om det till synes kan finnas motstridiga intressen. Kommunala bolag innebär ju redan ett stort problem i sig. Problemen ökar genom en alltmer tilltagande bolagisering. Jag menar att de också accentueras genom att man släpper på de gängse viktiga jävsreglerna. Därför bör risken för jävsituationer minimeras. Huvudregeln om ställföreträdarjäv, som är den tekniska termen, skall gälla alla bolag inom den privata sektorn och det skall inte göras något undantag för kommunala bolag. Det sägs något om att detta skulle kunna skapa övergångsproblem. Jag menar att de problemen är lösbara eftersom det egentligen bara handlar om just övergångsproblem. En litet speciell rättssäkerhetsfråga när det gäller aktiebolagets företrädare är frågan om när de skall få behörighet att företräda bolaget. Vissa vill att de skall få behörighet direkt efter val på stämman, och andra tycker att man skall vänta till dess att det blivit registrerat hos PRV. Jag tycker att det är både viktigt och möjligt och dessutom nödvändigt ur rättssäkerhetssynpunkt att klarlägga exakt när man har rätt att företräda ett bolag. Registreringen skall alltså vara avgörande. Herr talman! Detta om bättre ledningsorgan. Sedan vill jag säga några ord om ett starkare minoritetsskydd. De nu gällande svenska reglerna är otillräckliga för att man skall få ett rimligt minoritetsskydd. I dag krävs det i princip 10 % av samtliga aktier. Det betyder alltså att aktieägarminoriteter känner sig diskriminerade i bolagen. Som huvudregel bör det vara tillräckligt med ett aktieinnehav på 5 % för att få ett minoritetsskydd. Jag tycker att riksdagen redan nu skall uttala sig positivt för en sådan förändring. En sådan förstärkning av minoritetsskyddet som jag beskriver här har också aktualiserats inom EU. Då gäller samma sak här som tidigare, dvs. att det är viktigt att riksdagen beaktar sina möjligheter att fastlägga den svenska positionen när man går till förhandlingar i EU om hur direktiven skall se ut. Att minoritetsskyddet sedan mer i detalj får utformas i samband med det kommande arbetet med EU direktivet är naturligtvis självklart. Den tredje punkten som har strategiskt intresse för aktiebolagen gäller effektivare revision. Det är en särskilt viktig fråga. Vilka regler skall gälla beträffande revisor och revision? Naturligtvis skall all revision utövas självständigt och objektivt och stå fri från sidointressen. Jävsfrågan är även här mycket viktig. Jag skulle vilja säga att den är särskilt viktig just i revisionssammanhang. Jäv är ägnat att rubba förtroendet för en revisors opartiskhet, och det gäller inte bara uttryckliga jäv utan även s.k. delikatessjäv. Som bekant får ju Caesars hustru inte ens misstänkas. Det gäller här också. I det nu aktuella lagförslaget finns det två känsliga punkter. För det första finns det någonting som heter redovisningsjäv om en revisor granskar sin egen redovisning. Revision och redovisning måste skötas av olika personer. De här personerna kan nu ingå i samma revisionsbyrå, men man har litet speciella regler om att det då inte får gälla grundbokföring. Det är redovisningsjäv. För det andra har en revisor rätt att lämna råd och förslag till förbättringar av bolagets redovisning, men han får inte biträda med konsulttjänster. Man kan alltså inte vara revisor och konsult samtidigt. Men det är litet tillåtet att vara konsult samtidigt, nämligen om det inte kan rubba förtroendet för revisorn. Jag menar att det i båda de här fallen föreligger ett klart behov av att utfärda både klarare och strängare regler så att man håller isär revisorsrollen från redovisarrollen och konsultrollen. Jag menar att detta borde bli riktlinjer för regeringens kommande förslag beträffande revisioner. Det är ju under beredning i departementet. Slutligen gäller det frågan om revisors skyldighet att agera vid misstanke om brott. Detta är en mycket känslig fråga. Det var den redan under utredningstiden, och den är det fortfarande. Här gäller det att göra en avvägning mellan bolagets förtroende för revisorn och samhällets intresse av brottsbekämpning. Resultatet blir enligt min uppfattning att regeringsförslaget i huvudsak kan godtas. Dock med det undantaget att anmälan bör göras till Patent och registreringsverket och inte till åklagaren. Vi är fullt medvetna om att detta är en administrativ omväg, men den föreslagna modellen innebär att man utnyttjar redan existerande och inarbetade kanaler mellan revisorerna och Patentoch registreringsverket och vidare till polis och åklagare. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att Folkpartiet står bakom samtliga reservationer i betänkande, men vi tycker att det räcker med att yrka bifall till reservation 4, som handlar om de kommunala bolagen, för att markera vårt missnöje även på övriga punkter.

Herr talman! När jag tittar på sammansättningen i aktiebolagens styrelser konstaterar jag att den på något sätt går i otakt med samhällsutvecklingen vad gäller målet om jämn könsfördelning. Det är verkligen beklagligt. De stora börsbolagens styrelser domineras av ett ganska litet antal herrar med många uppdrag, precis som Ingrid Skeppstedt sade i sitt anförande. Sven-Ivan Sundqvist som kom ut förra året - den var också publicerad i Dagens Nyheter vid några tillfällen 5 % av styrelseledamöterna kvinnor. Drygt hälften av dessa är företrädare för de anställda. Vi kan alltså tacka fackförbunden för att det trots allt finns några kvinnor i styrelserummen. I 21 börsföretag, bl.a. ABB, Ericsson, Investor och Volvo, finns inte en enda kvinna i styrelsen. Mellan åren 1993 och 1996 ökade antalet kvinnor i styrelserna långsamt, men trots att antalet börsnoterade företag nu har ökat från 233 till 258 har antalet kvinnor i styrelserna minskat. Men varför är det då så få kvinnor i bolagsstyrelserna? Enligt Sven-Ivan Sundqvist kan en hypotes vara att kvinnor är mindre lönsamhetsinriktade än vad männen är. Det kan ju faktiskt ligga något i detta, särskilt om man tolkar begreppet lönsamhet som snabba klipp. Min uppfattning är dock att den viktigaste faktorn är att det manliga maktmönstret är osedvanligt starkt i just aktiebolagen. Dessutom tillhör inte vi kvinnor jaktlaget. Vi rör oss inte på golfbanan och tar inte heller en bärs i bastun med styrelseproffsen. Jag tycker verkligen att det är synd att kvinnors kompetens inte får komma till uttryck i bolagsstyrelserna. Jag är övertygad om att det skulle berika många bolag och att det långsiktiga ägaransvaret därigenom skulle komma att stärkas. Vänsterpartiet har föreslagit att riksdagen bör uttala en ambitionsinriktning om att öka antalet kvinnor i bolagsstyrelserna. En rimlig utgångspunkt bör vara att år 2000 skall det finnas 25 % kvinnor i styrelserna och 50 % år 2010. Men tyvärr har vi inte fått gehör för detta, och det beklagar jag. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 3. Jag skall också mycket kort kommentera min reservation som rör aktiernas röstvärde. I Sverige tilllämpas ett system med olika röstvärde på aktier. Det är A och B-aktier. Den officiella motiveringen till det här systemet är att behålla företagen i svensk ägo. Det må så vara, men systemet har i praktiken alltmer utvecklats till en försvarsbastion för gamla ägare utan förmåga till förnyelse. Om man skall behålla systemet med olika röstvärde på aktier bör det enligt Vänsterpartiets uppfattning bara kunna motiveras med olika grader av långsiktigt engagemang i företagen. Därför menar vi att anställda och de som innehaft aktier länge bör kunna ha ett högre röstvärde på sina aktier än de som handlar kortsiktigt för att få hög avkastning och inte engagerar sig långsiktigt i företagen.

Herr talman! Det svenska näringslivet och den svenska aktiemarknaden har förändrats sedan aktiebolagslagen trädde i kraft 1977. Därför behövs de ändringar i aktiebolagslagen som vi diskuterar här i kväll. Jag vill inleda med att yrka bifall till lagutskottets betänkande LU26 och avslag på samtliga reservationer. I detta betänkande föreslår vi förändringar som rör styrelsen, bolagsstämman, revision och skadeståndsansvar. Ändringarna syftar bl.a. till en förstärkning av ägarfunktionen för ett effektivt resursutnyttjande i företagen och i näringslivet. Översynen av aktiebolagslagen har också gjort att vi även försöker skapa bättre förutsättningar för att utkräva ansvar av försumliga bolagsföreträdare. Mot bakgrund av EG:s åttonde bolagsrättsliga direktiv föreslår vi att endast auktoriserade och godkända revisorer skall revidera aktiebolag och vissa handelsbolag. Revisorerna åläggs även en skyldighet att anmäla misstanke om brott i vissa fall. Herr talman! Jag ämnar inte uppta kammarens tid med att gå igenom alla förslag i detalj, utan koncentrerar mig i huvudsak på att motivera en del av de punkter där vi inte är helt överens. Jag börjar med styrelsen. När det gäller beredningen av styrelsevalet anser Centerpartiet och Folkpartiet att valet skall föregås av någon form av valberedning. Sådana krav har också framförts i den allmänna debatten under senare år. Debatten resulterade i att Näringslivets Börskommitté utfärdade en rekommendation i frågan. Den finns också som en bilaga till Stockholms fondbörs inregistreringskontrakt. Rekommendationen innebär att ett bolag som känner till att ett förslag till styrelsen stöds av ägare till minst 10 % av röstetalet för samtliga aktier skall offentliggöra förslaget i god tid före stämman. Man skall också tala om vem som har kommit med förslaget och hur många röster förslaget representerar. Utskottet anser att det för närvarande inte finns någon anledning att införa lagregler om valberedning, utan anser att man i stället skall följa efterlevnaden och effekterna av NBK:s rekommendationer. En annan fråga som också har debatterats är antalet uppdrag, om det är rimligt eller ens möjligt att sitta i så många bolagsstyrelser som det ibland har förekommit exempel på. Vi anser att det är bättre med information än med lagregler. Det måste ändå avgöras från fall till fall. Valet av styrelseledamöter skall därför föregås av information om antalet uppdrag. Det är bolagsstämmans ordförande som skall inhämta sådan information och sedan se till att den vidarebefordras före valet. När det gäller frågan om information skall skickas ut redan i samband med kallelsen anser utskottet att stämman skall kunna besluta om man vill ha sådan information eller inte. Sådant beslut kan inte fattas av stämman om informationen redan har kommit med kallelsen. Därför utformas lagregeln så att informationen skall lämnas av stämmans ordförande innan styrelsevalet förrättas. Fru talman! Jag är helt överens med Tanja Linderborg om att andelen kvinnor i bolagsstyrelsen är för låg. Argumenten kring varför det är så påminner mig om diskussionerna kring kvinnlig rösträtt: bristande kompetens, bristande intresse osv. Värt att notera är dock att andelen kvinnor är större i statligt ägda bolag samt i kooperativt ägda bolag. En anledning tror jag är att den svenska demokratiska grundsynen genomsyrar dessa företag. Men att lagstifta om ökad kvinnorepresentation i aktiebolagslagen tror jag inte på. Det måste till andra metoder. Ställföreträdarjäv är ännu en fråga som flitigt diskuteras. Här kommer ett välkommet förslag, men med ett undantag: Undantag görs för koncerner och därmed de koncernliknande förhållanden som gäller mellan en kommun och dess bolag. I denna fråga, liksom i frågan om avveckling av kommunala bolag, har vi en ideologisk skiljelinje som egentligen inte skall diskuteras av lagutskottet. Jag anser, i motsats till Moderaterna och Folkpartiet, att viss kommunal verksamhet kan bedrivas i bolagsform men att det är viktigt med ställföreträdarundantaget just av demokratiska skäl. Du skall som förtroendevald i en kommun också kunna sitta i dess bolagsstyrelse och på så sätt garantera den demokratiska insynen. När det gäller skadeståndsansvar har regeringen prövat om det finns anledning att skärpa nuvarande bestämmelser men har funnit att de gällande bestämmelserna är ändamålsenliga. Utskottet delar den uppfattningen. Jag vill då påminna om reglerna om arbetsordning, som ger ett tydligare ansvar. Sedan får vi tids nog också ta ställning till EG:s femte bolagsrättsliga direktiv. Skall kallelse till bolagsstämman skickas ut först och dagordningen sedan? Nej, anser utskottet. Det finns inte sådana fördelar med ett sådant förfaringssätt att det bör genomföras. Herr talman! En av de mest omdiskuterade frågorna i detta ärende är förslag kring revision och revisorerna. De nuvarande bestämmelserna kring revisorsjäv är av stor betydelse för att upprätthålla revisorernas oberoende. En skärpning föreslås: Den som äger aktier i ett bolag får inte vara revisor åt det bolaget. Övriga förslag kring jäv kommer vi tillbaka till eftersom de är föremål för utredningar: Redovisningskommittén och Kommittén för utvärdering av sambolagen. Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor skall kunna utses till revisor i ett aktiebolag. Regeringen föreslår också regler som gör det möjligt med en granskning som har en lång tradition i Sverige, som komplement till auktoriserade eller godkända revisorer, och kallar dem för "lekmannarevisorer". Utskottet anser att det inte är en helt lyckad beteckning, men anser inte heller att den föreslagna ändringen till "förtroenderevisor" är bra. Vi tar för givet att regeringen återkommer. En revisor är enligt svensk bolagsrätt ett bolagsorgan och samtidigt en av bolagets sysslomän. Hon eller han verkar därmed inte bara i bolagets och aktieägarnas intresse, utan hans uppgift är också att skydda utomståendes intressen, såsom kreditgivares, anställdas, andra kontraktpartners och det allmännas intresse. Om en revisor finner att en styrelseledamot eller en verkställande direktör kan misstänkas ha gjort sig skyldig till vissa brott, främst bedrägeri-, förskingrings eller bokföringsbrott, skall hon eller han först underrätta styrelsen om detta. Om de skadliga effekterna av gärningen inte har avhjälpts och om anmälan till polis inte heller sker skall revisorn lämna sitt uppdrag och själv göra anmälan till åklagare. Utskottet hälsar med tillfredsställelse detta förslag som kan bli ett värdefullt instrument i kampen mot ekonomisk brottslighet. Vi finner att övervägande skäl talar för en skyldighet att anmäla brott framför rätt att anmäla. Vi anser också att övervägande skäl talar för att denna anmälan skall göras direkt till åklagare. Herr talman! Mycket mer skulle kunna sägas kring dessa förslag och motförslag. Men det har varit en lång dag, och jag skall inte fresta kammarens tålamod. Jag vill bara upprepa det jag började med: Bifall till utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Det är beklagligt att majoriteten inte vill ge möjlighet till en öppen process vid tillsättandet av styrelser. Som centerpartist tycker jag att det är viktigt med demokrati. Jag undrar vad det är för skillnad när det gäller tillsättande av andra styrelser i exempelvis samhället och i aktiebolagsvärlden. Jag undrar om vi inte har samma sorts demokrati.
Herr talman! Jag skall som ledamot av lagutskottet vara formell och säga att den största skillnaden mellan föreningar och aktiebolag är att aktiebolaget är en kapitalassociation där rösträtten är knuten till kapitalinsatsen. Har man en valberedning som inte beaktar ägar och inflytandeförhållanden, riskerar man att denna insats blir utan värde. Frågan är när en sådan här valberedning skall tillsättas. Ingrid Skeppstedt jämför med politiska partier. I min s-förening i Skellefteå väljer vi valberedning vid årsmötet för att sköta beredningen av valen inför nästa årsmöte. Vi rör oss med ungefär oförändrat antal s-medlemmar. Men när en bolagsstämma valt en valberedning är det inte säkert att ägarförhållandena är desamma inför nästa stämma. Aktier byter som bekant ägare.
Herr talman! I betänkandet framhålls att det skall vara möjligt att följa rekommendationerna från Börskommittén. Som vi ser det kommer det dock inte bli så att alla företag kommer att följa dem. Det är synd att man inte har gått vidare.